Herr talman! Jag vill påpeka för Jörn Svensson att han själv i sitt inledningsanförande gav uttryck för uppfattningen att det finns kvar betydande inslag av regionalpolitiken från 1965, som han själv kritiserade från helt andra utgångspunkter. Det pågår en omprövningsprocess. En del skedde under den förra riksdagsperioden då vi tog ställning till betänkandet nr 23. Mycket återstår emellertid att göra. Ett omfattande utredningsmaterial utgör underlag för kanslihusets beredning. Det är alltså, Jörn Svensson, fråga om en långsiktig förändringsprocess. Men denna process måste äga rum i samförstånd med regionala organ och med kommuner. Efter utredningarna får vi remissvar, liksom också synpunkter från arbetet med Länsplanering 80. Då får vi mer konkret veta vad de olika organen och kommunerna anser att vi bör göra beträffande de frågor som mera direkt berör enskilda län och kommuner. Vid nästa riksmöte kommer materialet att ligga på riksdagens bord, och vi kan då ta ställning till det. I regeringsförklaringen anges i vilken riktning vi skall röra oss. I mitt inlägg sade jag att förändringarna i fråga skall ske inom ramen för regeringsförklaringen och i överensstämmelse med vad det statsfinansiella läget medger. Jag har emellertid velat påminna om de ideologiska och principiella utgångspunkter som vi har, när vi går till verket för att fullfölja våra avsikter.

Herr talman! Det här blir allt mer egenartat. Vad Sten Svensson sade i sitt första anförande var ju att han och moderaterna var motståndare till en selektiv subventionspolitik. Han sade uttryckligen så — använde de orden. Oavsett vad man tycker om den sedan 1965 förda regionalpolitiken och den som förs nu, måste man ändå konstatera att den bygger just på en selektiv form av stimulans och subventionering. Man vill alltså särskilt stimulera och gynna dem som vill investera i krisdrabbade regioner.

Det märkliga är att Sten Svensson och moderaterna här öppet sätter sig i motsatsställning till de två andra regeringspartiernas grundläggande syn — som moderaterna accepterat — genom att säga att det är förkastligt med generella subventioner och sådana inslag i politiken som syftar till att särskilt gynna eller hjälpa de sämst ställda regionerna. Min fråga är: Hur får Sten Svensson detta att gå ihop med den officiella regeringspolitiken? Är det så stora sprickor i den sittande trepartiregeringen? Jag har också en annan fråga. Sten Svensson gav i sitt första anförande klart uttryck för en principiell syn. Det är inget fel med det, för även om man finner att man måste uppge sin principiella syn i ett koalitionssamarbete och böja sig för koalitionsbrödernas önskemål på vissa punkter, så kan man ha kvar denna syn som en Men Sten Svensson sade uttryckligen mer än så. Han sade att han utgick ifrån att den moderata synen, dvs. motståndet mot den selektiva, riktade hjälpen till krisregioner, skulle vinna anklang inom regeringen och påverka regeringspolitiken. Då frågar jag: Har han diskuterat sig samman med sina koalitionsbröder på den punkten? Det finner jag högst tvivelaktigt. Han kan inte gärna ha gjort det, för då skulle de andra uppge hela det synsätt som de under många år representerat när det gäller inriktningen på att särskilt hjälpa krisregioner.
Herr talman! Det ligger naturligtvis i sakens natur att Jörn Svensson vill göra en större affär av det här än det är fråga om och vill förstora upp skillnader mellan olika åskådningar och idéer som man har som utgångspunkt för sin bedömning. Det kan jag ha förståelse för. Men vad värre är: han har svårt att lyssna på vad man säger. Jag skall därför citera mig själv. I inledningsanförandet sade jag så här: ”Ensidigt riktade stödåtgärder gynnar inte det näringsliv som redan finns i stödområdet. Konkurrensen kan snedvridas och sysselsättningen hotas i andra företag än där insatserna har gjorts.” Jag vill kommentera detta och säga: De ökade kostnader som nu kommer, bl.a. till följd av oljeprishöjningarna, gör det nödvändigt att neutralisera dessas verkningar genom andra åtgärder. Särskilt angeläget bör detta vara i regioner med redan svagt sysselsättningsläge. Även av sådana skäl menar vi att generellt verkande ekonomisk-politiska medel i regionalpolitiken är klart överlägsna de selektiva målen. Vi har alltså föredragit generellt verkande åtgärder framför selektiva. Därmed har vi inte, som Jörn Svensson hela tiden velat göra gällande, uteslutit selektiva åtgärder. Vi har gjort en prioritering. Sedan sade jag att vi utgår från att dessa våra synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Och eftersom jag säger att det här skall ske inom ramen för vad regeringsförklaringen ger uttryck för, är det inte alls så — som Jörn Svensson vill göra gällande — att jag på något sätt vill ifrågasätta våra möjligheter att få gehör, utan jag litar på att man i det kommande arbetet i kanslihuset kommer fram efter de riktlinjer regeringsdeklarationen ger uttryck för.

Herr talman! Orsaken till att industriministern inte tidigare har haft tillfälle att vara närvarande här i kammaren är att han varit upptagen av det mexikanska statsbesöket och självklart inte bristande intresse från hans sida för de här frågorna. Detta sagt som en kommentar till Bernt Nilssons uttalande. ken, hade vi från centerns sida avvikande meningar på ett flertal punkter. En del av dessa frågor har aktualiserats i motioner till årets riksdag och behandlas i nu föreliggande betänkande. Eftersom en kort tid förflutit sedan den nya regionalpolitiken antogs av riksdagen, har vi inte följt upp våra tidigare ställningstaganden med avvikande meningar. Man bör få längre erfarenhet av förra årets reform innan ändringar vidtas. Målsättningen för de regionalpolitiska insatserna måste vara att bidra till en jämn och allsidig fördelning av välfärden mellan landets olika delar. Regionalpolitiken måste utformas så att alla människor i olika delar av landet ges möjligheter till allsidig sysselsättning, service och god miljö. Eftersom det råder betydande skillnader mellan landets olika delar i dessa avseenden, måste regionalpolitiken inriktas på att undanröja förvärvshinder och fördela arbetstillfällena inom landet så att en rimlig regional balans uppnås. Frågan om möjligheterna till sysselsättning i olika delar av landet är ytterst beroende av den totala tillgången på arbete. Det sistnämnda var något som också Bernt Nilsson underströk i sitt anförande. Självklart kommer utvecklingen inom industrisektorn att ha stor betydelse för möjligheten att skapa arbete åt alla. Jag uppfattade också — på samma sätt som Elver Jonsson — att Bernt Nilsson i sitt inledningsanförande påstod att den totala sysselsättningen minskat under de senaste åren. Sedermera fick vi en precisering från Bernt Nilsson, att så inte var fallet. Det är naturligtvis med glädje vi kan konstatera detta, eftersom den verkliga utvecklingen har varit en helt annan under de senaste åren. Vi kan också glädja oss åt att antalet sysselsatta inom industrisektorn förra året ökade. Det är ju några år sedan så skedde. De allmänna ekonomiska förutsättningarna och konkurrenssituationen är grundläggande för de regionalpolitiska insatserna i stort. Erfarenheterna visar att en god ekonomisk tillväxt för landet i dess helhet inte i sig leder till en regional utjämning. Behovet av regionalpolitiska insatser är därför stort både i tider med snabb tillväxt och i samband med ekonomisk stagnation. Regionalpolitiken måste därför samordnas med och vara ett komplement till de näringsoch industripolitiska insatser som krävs för att skapa nya sysselsättningsoch försörjningsmöjligheter. Regionalpolitiken måste vidare bidra till att utjämna skillnaderna i förvärvsintensitet mellan olika delar av landet. Det är väl känt att skillnaderna i förvärvsintensitet i första hand gäller kvinnorna. Kraftfulla regionalpolitiska insatser bidrar därför i hög grad till att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och skapa en ökad jämställdhet mellan könen. Regionalpolitiken måste också utformas så att den bidrar till fortsatt förnyelse av det svenska näringslivet. Både svensk exportindustri och de företag som är inriktade på hemmamarknaden möter hård internationell konkurrens. Regionalpolitiska insatser är ett medel att stärka svensk industris motståndskraft i en sådan situation genom stöd till bl.a. modernisering av anläggningar och utrustning. Utskottet har enhälligt ställt sig bakom regeringens förslag när det gäller anslagen till regionalpolitiken för nästa budgetår. Här finns det anledning att notera den uppräkning med 20 milj.kr. som regeringen har gjort för åtgärder i glesbygder och för att vidga ramen för kreditgarantier till företag i glesbygder från 26 till 41 milj.kr. Dessa åtgärder ligger helt i linje med de synpunkter vi i centern framförde på våren 1979. I utskottsbetänkandet behandlas ett stort antal motioner. Enigheten i utskottet är stor. Sålunda finns det bara fem socialdemokratiska reservationer, som i stor utsträckning tar upp frågor som tidigare behandlats av riksdagen. Ett flertal motioner tar upp frågan om ändring av kommuners inplacering i stödområde. Utskottet besvarar samtliga dessa motioner med motiveringen att alltför kort tid förflutit sedan den nuvarande indelningen gjordes och att man kan göra en bättre bedömning av hur systemet har utfallit sedan Länsplanering 80 slutförts. Riksdagen fattade förra året beslut om inrättande av en delegation för att aktivt arbeta med decentralisering av statlig verksamhet. Regeringen har tillsatt delegationen, och denna har påbörjat sitt arbete. I flera motioner aktualiseras möjligheterna att erhålla statlig verksamhet till olika orter och län. Utskottet besvarar dessa motioner med hänvisning till delegationens arbete. Det finns anledning att här understryka vad utskottet uttalat om nödvändigheten av att arbetet med decentraliseringsfrågorna i vid mening drivs med kraft. Här är det naturligtvis nödvändigt, för att man skall nå Önskat resultat, att delegationen i sitt arbete erhåller stöd från fackdepartement och myndigheter. Erhåller man inte detta stöd, föreligger en stor risk för att man misslyckas i arbetet med att decentralisera arbetsuppgifter till regional nivå. De förslag och synpunkter som framförts i flera motioner är av sådan innebörd att de lämpligast bör aktualiseras och redovisas av länsmyndigheterna i samband med Länsplanering 80. Vi är medvetna om att det för vissa regioner är nödvändigt med speciella insatser. Värmlands län är ett av de län som drabbats hårdast av arbetslöshet. Strukturomvandlingen har slagit hårt i Värmland, och detta är en viktig orsak till det svåra läget. Därför har utskottet ansett det vara nödvändigt att av de regionalpolitiska medlen anslå 12 milj.kr. för att främja den industriella utvecklingen i länet. Hur dessa medel skall användas får avgöras av regeringen i samråd med de regionala myndigheterna. Detta måste betraktas som en klar viljeyttring från utskottets sida, och det visar att utskottet sett allvarligt på problemen i Värmland. Vi utgår ifrån att snabba insatser kommer till stånd som innebär en positiv utveckling för Värmland i dess helhet. För att de sämst ställda kommunerna i framtiden skall ha en rejäl möjlighet att minst kunna bibehålla sin folkmängd och därmed upprätthålla sysselsättning och en tillfredsställande service för människorna är det nödvändigt att man från samhällets sida på olika sätt bidrar med aktiva insatser. Erfarenheterna av 1979 års regionalpolitiska beslut måste vara vägledande för vilka åtgärder som kan vara nödvändiga framöver. Jag delar här Bernt Nilssons uppfattning att förra årets beslut säkerligen inte är perfekt till alla delar. Det gäller emellertid att återkomma sedan vi fått ytterligare erfarenheter. Därför kommer innehållet i länsrapporterna att spela en stor roll för de bedömningar som regering och riksdag skall göra i samband med att en ny regionalpolitisk proposition skall behandlas. Det är en huvuduppgift för oss som politiker att trygga serviceunderlag och sysselsättningsmöjligheter i hotade glesbygdsområden. En regionalpolitik är angelägen också för att underlätta för storstäderna att klara sociala problem och miljöproblem. Det är viktigt att satsa på de mindre företagen, på utvecklingen av nya företag och idéer och på samarbete mellan samhälle, näringsliv och fackliga organisationer. Detta är en förutsättning för att vi skall kunna skapa tillräckliga resurser och klara målsättningen arbete åt alla. Slutligen, herr talman, vill jag säga att jag också delar Bernt Nilssons uppfattning att befolkningsutvecklingen i Stockholms län varit väl kraftig under de senaste åren. Men man måste ändå med tillfredsställelse konstatera att industriministern har avvikit en hel del från länsstyrelsemajoritetens förslag om planeringstal för Stockholms län för år 1985. Det borde därför kanske finnas anledning för Bernt Nilsson att ta kontakt med sina partivänner i Stockholms läns länsstyrelse och med författarna till motion nr 1004 för att efterhöra deras bedömning av Stockholmsregionens utveckling fram till 1985. Skulle vi ha ställt oss bakom deras krav skulle det ha inneburit att det blivit nödvändigt att göra nedskärningar för andra län i vårt land. Det är naturligtvis någonting som vi inte kan acceptera. Herr talman! Med det anförda får jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Vi behandlar i dag centerpartiets stora paradnummer: decentraliseringens höga visa. Det var därför jag efterlyste industriministern. Jag kan naturligtvis förstå att han kan vara upptagen av statsbesök, som det sades här. Men har alla de andra centerpartistiska statsråden också statsbesök liksom hela den tjänstemannakader som industriministern har tillgång till men som inte heller var närvarande? Denna fråga betydde just för centern så oerhört mycket i valrörelsen; man gick ut och lovade decentralisering, utflyttning och mycket annat. Det är då förvånande att man nu tar så nonchalant på det hela. Det var därför jag ifrågasatte ambitionerna. Under en fyraårsperiod har man suttit i regeringsställning, och centern har innehaft statsministerposten och industriministerposten; man har alltså haft det departementala ansvaret för den här politiken. Likväl har det skett en minskning i skogslänen — det kommer vi inte ifrån; det visar statistiken. Det har skett en mycket kraftig ökning i Stockholmsområdet under den här tiden. Nu kryper man undan och säger att man skall titta på detta och möjligen komma med förslag nästa år. När det gäller sysselsättningen totalt, Arne Fransson, kan det vara hugget som stucket om den ökat eller inte, men vi vet att deltidsarbetet ökat mycket kraftigt under senare tid. I varje fall beträffande fjolåret konstateras att det totala antalet arbetade timmar icke varit större än tidigare, medan det däremot fanns fler i sysselsättning. Ni har helt enkelt, som jag sagt förut, öst ut pengar till företagen — det rör sig om miljardbelopp — men glömt att ställa några som helst krav på att de skall göra motprestationer. Det är också därför som sysselsättningen har gått ned. Jag har för industriministern anfört exemplet Södra Skogsägarna, som fick sina 500 milj.kr. och som därefter nu lägger ned drygt 1000 arbetstillfällen. Ni hänvisar i det fallet bara till att ni har förhoppningar om att detta företag har ett samhällsansvar. Det tror jag inte att det har. Det ser i detta fall bara till pengarna.
Herr talman! Frågan om utvecklingen i Stockholms län är naturligtvis intressant, och det finns kanske anledning att diskutera den ytterligare. Men det finns också anledning att i detta sammanhang påminna om — och på den punkten var vi ju överens förra året — tillsättandet av decentraliseringsdelegationen. Dess arbetsuppgift är ju att undersöka möjligheterna att decentralisera arbetsuppgifter från centrala statliga myndigheter och verk för att utlokalisera dessa arbetsuppgifter till andra delar av landet. Vi var också förra året överens om att det var riktigt att lokaliseringssamrådet skulle vidgas till större företag inom den privata serviceoch tjänstesektorn. Detta bör rimligtvis leda till en begränsning av nyetableringen i Stockholmsregionen och därmed skapa ökade förutsättningar för att få även denna verksamhet decentraliserad. När det sedan gäller frågan om den totala sysselsättningsutvecklingen är det riktigt, som Bernt Nilsson säger, att antalet deltidssysselsatta ökat en hel del under de senaste åren. Det är naturligtvis delvis avhängigt av att vi infört möjligheten till delpension. Vi har också fattat beslut om möjlighet till ledighet av olika anledningar i betydligt större utsträckning än tidigare. Dessutom är ju många människor intresserade av deltidsarbete. Men, Bernt Nilsson, man kan inte komma ifrån att antalet sysselsatta inom industrisektorn under förra året ökade med drygt 20 000 personer. Jag tycker att detta vittnar om att den politik som regeringen har fört under de senaste åren varit till gagn för sysselsättningen i vårt land och om att man inte så kategoriskt bör kritisera regeringen för efterlåtenhet i dess arbete under de senaste åren.

Fru talman! Jag har ingenting emot den tillsatta statliga decentraliseringsdelegationen, utan jag förväntar mig att den skall kunna göra ett bra jobb. Jag har också den uppfattningen att vi måste sprida ut en del av den service som annars samlar sig här i Stockholm. Men när det gäller de övriga frågorna är det som sagt utomordentligt märkligt att ett parti, som i valrörelsen och i regeringsdeklarationer talar om decentralisering, när det verkligen kommit till makten inte kan fullfölja detta. Man kan kanske t.o.m. också ifrågasätta ambitionen på detta område. Jag tog i mitt första inlägg upp centerns motion från 1975 där man krävde mer pengar för denna verksamhet. Men i år kommer industriministern och drar ner anslagen ganska kraftigt. Dessutom — som med en krokan — kommer regeringen under en centerpartistisk statsminister och föreslår att man skall ge 15000 kr. till varje byggnadsarbetare som flyttar från Norrland och Värmland till Stockholm. Är detta centerpartiets ambitioner, eller vad är det? Man har haft möjligheterna att påverka. Varför har man inte, som jag var inne på tidigare, följt upp länsplaneringarna på ett, som vi ser det, riktigt sätt? Varför har man inte skapat de åtgärdsprogram och föreslagit de konkreta åtgärder som behövs för att komma till rätta med dessa obalanser? Man gick ju ut och talade så vitt och brett om detta. Det är för mig oförklarligt att det kan vara på det här sättet. I och för sig är vi vana vid tvära omkastningar från centerpartiets sida — men i alla fall! En av de stödåtgärder regeringen nu vill ha ökade resurser till är glesbygdsstödet. Varför det då? Jo, därför att det i huvudsak förmodligen kommer lantbruket och liknande verksamheter i länen till del. Jag ställde några frågor förut, som jag skall be att få upprepa för industriministern när han nu kommit: Varför har ingen uppföljning gjorts av de länsplaneringar som uppvisats för riksdagen de senaste åren? Varför har man inte tagit fram några åtgärdsprogram för att visa hur man vill verkställa de förslag riksdagen beslutade om i fjol, nämligen att länsplaneringen skulle bli mer åtgärdsinriktad? Vilka medel avser man att försöka använda för att nå denna åtgärdsinriktning?
Fru talman! Det var ett något förvånande uttalande Bernt Nilsson gjorde när det gällde regeringens förslag om ökad satsning på glesbygderna. Jag trodde vi var överens i kammaren om nödvändigheten av ytterligare satsning i just de sämst ställda kommunerna i vårt land. Av Bernt Nilssons inlägg kunde man få rakt motsatt uppfattning, nämligen att han inte var speciellt intresserad att satsa något i dessa kommuner. Jag tror att vi skall ha klart för oss att om inga rejäla satsningar sker föreligger stor risk för försämrad service för de 'människor som bor i glesbygdskommunerna.

Hela tiden är det viktigt att man ute i länen kommer med så konkreta åtgärdsförslag som möjligt. Det var av den anledningen riksdagen bemyndigade regeringen att erhålla 35 milj.kr. förra året för att kunna tilldela länsstyrelserna pengar så att de i sin tur skulle kunna använda dem till olika projekt. Det är ett steg i rätt riktning att decentralisera arbetet till länen. Jag tycker inte att Bernt Nilsson kan påstå annat än att det skett en hel del i decentralistisk riktning under de senaste åren.

Fru talman! En av de grundläggande förutsättningarna för möjligheterna att bedriva en aktiv och framgångsrik regionalpolitik är att det råder en ekonomisk tillväxt i landet. Effektiviteten i regionalpolitiken påverkas av om vi har ett expansivt och föränderligt näringsliv eller ett näringsliv som stagnerar och stelnar i formerna. Man kan konstatera att strukturkriserna och den avtagande tillväxten inom näringslivet i mitten och slutet av 1970-talet självfallet var negativa ur regionalpolitisk synvinkel. Utvecklingen har nu dess bättre vänt. Den ekonomiska utvecklingen är nu mer gynnsam, förutsättningarna för en aktiv regionalpolitik bättre. Industriinvesteringarna ökar igen. I finansplanen räknar vi med en ökning i år på 15 96 i volym. Industriförbundet räknar t.o.m. med en betydligt kraftigare ökning av investeringarna. Förbundets planenkät anger ökningen till mellan 20 och 30 26. Exporten utvecklas också gynnsamt. Enligt utrikeshandelsstatistiken ökade exporten mellan 1978 och 1979 med 20 90. För 1980 beräknas exportvärdet öka med ytterligare 9 90 i förhållande till 1979 års nivå, om nu inte konflikten i våra hamnar väsentligt förändrar den bilden. Denna expansiva utveckling inom näringslivet får också genomslagskraft i efterfrågan på arbetskraft. Flera talare här har varit inne på den frågan. I mars 1980 var 20 000 fler sysselsatta inom industrin än för ett år sedan. Det innebär att industrin nu har återhämtat ca en femtedel av den sysselsättningsminskning som skedde under åren 1976-1978. Arne Fransson framhöll i sitt inlägg just detta. Men naturligtvis kan man inte låta sig nöja med de konjunkturella förutsättningar som näringslivet erbjuder som en bas för regionalpolitiken. Ett näringsliv under expansion och förändring är dock en viktig förutsättning för att målet om regional balans skall kunna uppnås. Det finns i detta sammanhang anledning att varna för de tendenser som finns att låsa fast industrin vid en föråldrad struktur. Inte minst det socialdemokratiska partiet kräver nu nästan regelmässigt statliga insatser för att bibehålla verksamheter som inte kan överleva av egen kraft. Denna typ av industripolitik är, som jag ser det, också det största hotet mot regionalpolitiken på sikt. Självfallet måste industripolitiken ha som ett mål att medverka till att näringslivets strukturomvandling sker i former som är socialt acceptabla. Det är en självklarhet och en naturlig utgångspunkt för samhällets agerande. När de industripolitiska kraven tenderar att utgå ifrån att bibehålla det gamla och blockera förändringar utgör de dock ett allvarligt hot både mot den fortsatta industriella utvecklingen i landet och mot möjligheten att få till stånd en balanserad regional utveckling. Då binds nämligen resurser, som skall användas till förnyelse, på ett sätt som måste inverka menligt på sysselsättningen på sikt. Då binds också resurser som behövs för att verkligen främja den regionala balansen. Bernt Nilsson har här i debatten gett exempel på denna inställning. Han tog fram exemplet Södra Skogsägarna. Försiktigtvis nämnde han inte varven. Jag tycker att den diskussion som han här för kan vara en god illustration till vad som under senare år blivit ett socialdemokratiskt kännemärke, dvs. att i företag som inte har konkurrenskraft binda upp resurser som vi skulle behöva för att utveckla t.ex. näringslivet i skogsbygderna. Bernt Nilsson tog också upp Stockholms tillväxt och det flyttningsbidrag som har diskuterats. Det är intressant att notera att utgångspunkten för överhettningen på byggnadsmarknaden i Stockholm ju är den stora tillväxt inom central administration som skett inom Stockholmsregionen. När centerpartiet tidigt föreslog åtgärder för att motverka den tillväxten, för att lägga locket på expansionen i Stockholm, kom den främsta oppositionen från socialdemokratin. Bernt Nilsson har i dag överraskat mig genom att förklara sig vara motståndare till ett utökat glesbygdsstöd. Jag vill fråga Bernt Nilsson hur han förklarar det motståndet hemma i sin valkrets, där glesbygdsstödet är väsentligt, inte bara för landsbygdsnäringarna utan också för hantverk och småindustri och för standarden på den allmänna servicen. De förslag inom regionalpolitiken som regeringen framlagt i årets budgetproposition innebär till väsentlig del en uppföljning av de riktlinjer för den framtida regionalpolitiken som riksdagen tog ställning till så sent som våren 1979. Länsplaneringens åtgärdsinriktning fullföljs genom att anslaget till åtgärder i länsplaneringen under kommande budgetår föreslås utgå med oförändrat 35 milj.kr. Till regionalpolitiska åtgärder för näringslivet föreslås anslag på sammanlagt 1,4 miljarder kronor. Nytt i detta sammanhang är att stöd skall kunna utgå till utveckling av produkter i södra Sverige om produktionen kan förläggas till stödområdena 4, 5 och 6. I tilläggsbudgeten redovisar regeringen vidare hur verksamheten skall inriktas i de tidigare beslutade utvecklingsbolagen i Jämtlands och Västerbottens län. Glesbygdspolitiken föreslås bli förstärkt genom en uppräkning av medlen för åtgärder i glesbygder med 20 milj.kr. till 104 milj.kr. och en utökning av ramen för statliga kreditgarantier till 41 milj.kr. Vidare föreslås i enlighet med riksdagens beslut nya planeringstal för länen gälla som underlag för statliga myndigheters planering för tiden fram till år 1985. Det är alltså en rad förslag som fullföljer den inriktning beträffande regionalpolitiken som riksdagen beslöt i fjol. Jag kan i och för sig instämma i att det finns luckor och plats för förbättringar, och det är också vad vi tar sikte på när vi nu arbetar med en ny regionalpolitisk proposition. Trots att regeringen i år, i avvaktan på en ny regionalpolitisk proposition av större omfattning, framlagt ett begränsat antal förslag har riksdagen att behandla 70 motioner, vilket gör att regionalpolitiken också denna vår är ett av riksdagens största ärenden. Ett par motioner ifrågasätter den nuvarande ordningen med stora planeringsomgångar i länsplaneringen. Förslagen till länsprogram i arbetet med Länsplanering 80 ligger nu ute på remiss i länen, och länsstyrelsernas förslag skall redovisas till regeringen i slutet av oktober 1980. Det har riktats kritik mot länsplaneringen för att den i alltför hög grad har varit inriktad på probleminventeringar och analyser och i alltför liten utsträckning ägnats åt konstruktiva förslag till lösningar på dessa problem. En annan invändning har varit att länsplaneringen, när man väl har kommit med förslag till lösningar, i alltför hög grad har haft långa listor med mer eller mindre dåligt underbyggda krav på insatser. Anslaget för åtgärder i länsplaneringen skall dock enligt riksdagens riktlinjer användas för att få fram mer genomarbetade förslag till projekt som kan främja den regionala utvecklingen. Det finns alltså nu anledning att vänta att länsstyrelserna konkretiserar sina förslag på ett helt annat sätt än tidigare. Detta arbete bör kunna fortsätta med den inriktningen, och därför har vi ansett att anslaget för åtgärder i länsplaneringen kan föras upp med oförändrat 35 milj.kr. också kommande budgetår. Jag tror att det är en viktig del av den framtida regionalpolitiken att på detta sätt ge länsstyrelserna reella möjligheter att konkretisera sina förslag. Tanken med de stora länsplaneringsomgångarna har varit att man från tid till annan skulle få en bred genomgång av de olika länens problem, utvecklingstendenser och, inte minst, utvecklingsmöjligheter. Det bör i sammanhanget understrykas att det inte är någon automatik i detta med större planeringsomgångar vart femte år. Det är i stället regeringen som har att pröva behovet av sådana insatser. När den nu påbörjade planeringsomgången har redovisats till regeringen i oktober i år skall en utvärdering av planeringen ske. Resultatet av denna utvärdering kommer att redovisas i den regionalpolitiska proposition som förbereds. Vi får således anledning att återkomma till en mera ingående behandling av planeringssystemet. I sammanhanget vill jag nämna att jag inom ramen för länsplaneringen helt nyligen lämnat ett uppdrag till länsstyrelserna att utreda vissa frågor av effekterna av den regionala utvecklingen av en ökad användning av vissa inhemska bränslen. Det arbetet skall redovisas i Länsrapport 1981 vid utgången av mars samma år. De regionalpolitiska styrinstrument som har använts sedan riksdagsbeslutet 1972 är som bekant, vilket har berörts i debatten, ortsplanerna, planeringstalen och stödområdesindelningen. Vad gäller den senare har jag tidigare i riksdagen i ett frågesvar hävdat att indelningen i allt väsentligt bör ligga fast, åtminstone tills vi har fått en samlad bild av det förslag till justeringar som kommer i länsprogrammet i höst. Då blir det anledning att ta upp den frågan till en genomgående analys. De ansökningar om regionalpolitiskt stöd till företag i orter utanför stödområdena som har inkommit under året har också behandlats restriktivt. Bara på det sättet kan vi få en riktad verkan med stödområdesindelningen, så att de sämst ställda regionerna kan få del av den investeringsuppgång inom industrin som vi nu kan notera. Vad beträffar ortsplanen innebar 1976 års regionalpolitiska beslut att vi övergav den stelbenta favorisering av primära centra som hade gjorts av den socialdemokratiska regeringen. Det är enligt min uppfattning inte dessa kommuner i första hand som behöver stöd för att kunna utvecklas i positiv riktning. Den uppfattningen torde delas av alla som känner till skogslänens problem. Man kan snarare hävda att en för snabb utveckling i primära centra kan verka till men för de mindre orternas möjligheter att överleva på sikt. Ortsplanen bör därför enligt riksdagsbeslutet 1976 i första hand användas till instrument för påverkan av lokaliseringen inom servicesektorn. Även där måste vi eftersträva så decentraliserade lösningar som möjligt. Det skall dock sägas att ortsplanen har ett visst värde som underlag för en enhetlig behandling av liknande kommuner, vilket är nödvändigt för den nationella politiken. Här måste vi också gå längre, så att vi får mer nyanserade ortsoch regionbeskrivningar. Låt mig så beröra decentraliseringsfrågorna. Det har i flera år funnits en formell skyldighet för offentliga myndigheter att ta regionalpolitiska hänsyn i sin planering. I flera sammanhang har också riksdagen uttalat att denna inriktning av verksamheten måste förstärkas. Trots det har det visat sig att det praktiska utfallet av riksdagens uttalanden har blivit mycket begränsat. Bl. a. mot bakgrund härav krävde centerpartiet i anslutning till det regionalpolitiska beslutet våren 1979 att decentraliseringsfrågorna måste ägnas större uppmärksamhet. Riksdagen anslöt sig till vårt förslag, och strax före jul inrättades en delegation för decentraliseringsoch lokaliseringsfrågor i regeringskansliet. Delegationens ordförande är statsrådet Olof Johansson. Decentraliseringsarbetet inom statlig administration kommer nu att drivas med samlade krafter. Nytillkommande myndigheter bör endast i undantagsfall lokaliseras till Stockholmsregionen. Delegering av befintliga och nytillkommande arbetsuppgifter främjas. Jag har i andra sammanhang betonat att företagen måste gå in i ett regionalpolitiskt samspel med stat och kommuner och att de måste ta ett ansvar för strukturomvandlingens regionala konsekvenser. Det kan låta egendomligt, men det finns väl så stor anledning att också uppmana myndigheter och verk att på ett motsvarande sätt ta ett betydligt större regionalpolitiskt ansvar för sin verksamhet än vad man gör i dagsläget. Många erfarenheter visar att motståndet mot en långtgående decentralisering är väl så stort inom den offentliga sektorn som inom enskild verksamhet. Som jag tidigare var inne på krävs det ett gott ekonomiskt klimat, som ger utrymme för investeringar och nyföretagande, för att få full effekt av en positiv och aktiv regionalpolitik. Inte minst i de län som har regionalpolitiska problem måste de små och medelstora företagen få möjligheter att utvecklas positivt. Här måste vi gå vidare och pröva nya vägar. En möjlighet är att använda offertstödet som ett särskilt etableringsstöd för att stimulera nyföretagande och expansion. En annan väg är att inrätta investmenteller utvecklingsbolag i samma syfte. Under de senaste åren har flera sådana bolag inrättats för att stärka sysselsättningen på utsatta orter. Vi har nu sådana bolag i bl.a. Norrbotten, Dalarna och varvsregionerna. Som jag tidigare nämnde, kommer nya bolag under den närmaste tiden att inrättas i Jämtland och Västerbotten. Jag tycker att det nu är dags att säga att vi får avvakta erfarenheterna av dessa bolag innan vi går vidare. Men vi hoppas att dessa institutioner skall bli effektiva medel i regionalpolitiken. Ett viktigt regionalpolitiskt medel är också de lokaliseringssamråd som inleddes 1976 med de större industriföretagen som medagerande. De präglades under de första åren av den allmänna konjunkturnedgången, som ledde till minskad industrisysselsättning och minskade industriinvesteringar. Under åren 1976-1979 upptogs samrådet därför till stor del av diskussioner kring olika förutsättningar för att undvika eller reducera effekterna av företagens planer på nedläggningar, omlokaliseringar eller sysselsättningsminskningar. Under slutet av 1979 och under 1980 har en klar omsvängning ägt rum i investeringskonjunkturen. Detta har resulterat i att vi inom lokaliseringssamrådets ram f. n. diskuterar ett antal projekt som avser preliminära planer på nyetableringar och expansiva utbyggnadsinvesteringar med några av de större industriföretagen. En av ambitionerna i samrådet är nu att få till stånd 600 nya arbetstillfällen i Norrbottens län under innevarande år —i varje fall beslut under innevarande år — där sysselsättningsproblemen är allra svårast. Bland de investeringsprojekt som f. n. diskuteras med företag ingår några som avser just Norrbotten. Jag hyser därför förhoppningar om att den uppsatta målsättningen skall kunna förverkligas. Jag vill samtidigt säga att det här är ett klart test på näringslivets förmåga, vilja och förståelse för att regionalpolitiken är ett samfällt intresse i detta samhälle. I samband med den pågående omstruktureringen inom järnoch stålindustrin har försök gjorts inom samrådets ram att skapa alternativ sysselsättning för de anställda som friställs. F. n. genomförs en utvärdering av dessa åtgärder för att skapa alternativ sysselsättning vid driftsinskränkningar. För att fullfölja riksdagens beslut att utvidga lokaliseringssamrådet till större företag inom den privata serviceoch tjänstesektorn samt till större intresseoch ideella organisationer kommer överläggningar i dagarna att inledas med ett antal av dessa företag och organisationer om samrådets närmare utformning. Jag vill betona att det är angeläget att näringslivet aktivt ger sin medverkan för att det regionalpolitiska arbetet skall få en konstruktiv och offensiv inriktning. När man läser oppositionens reservation till utskottets betänkande om att en fullmaktslag om etableringskontroll bör införas av riksdagen, kan man i och för sig få anledning att närmare diskutera näringslivets medverkan i regionalpolitiken. Det här är ju det enda huvudalternativet till regeringens förslag som oppositionen framför. Dess värre ligger detta förslag helt i linje med övrig socialdemokratisk näringspolitik. För inte länge sedan krävde socialdemokraterna en tvångslag avseende skogsavverkning. Man har talat om övergripande strukturplaner. Man har talat om behovet av lagar, regler och kontroll från myndigheternas sida. Man tror sig tydligen på det sättet kunna uppnå vissa näringspolitiska mål. T. o. m. elementär psykologisk insikt säger att detta är en befängd politik. Vem vill etablera en ny verksamhet eller expandera en verksamhet under premisser av detta slag? Ur hela samhällets synvinkel är uppenbarligen den politik bättre som frigör resurser och skaparkraft och ger uppmuntran än den regleringsoch kontrollpolitik som vi så ofta får bevittna exempel på i oppositionens näringsoch regionalpolitik.

De krafter som vill bevara en gammal industristruktur och en gammal organisationsstruktur måste besinna sitt ansvar. Samhället har viktiga regionalpolitiska uppgifter och måste spela en aktiv roll i näringslivets utveckling för att tillvarata enskilda människors och bygders intressen. Det är en sådan grundsyn som regeringens regionalpolitik bygger på och som kommer att vara vägledande i det arbete som nu med ökad intensitet bedrivs i regeringskansliet för nästa regionalpolitiska proposition.

Fru talman! Industriministern sade här att vi var tvingade att acceptera en strukturomvandling. Det ligger naturligtvis en hel del i detta. Vi kan inte behålla status quo inom industrin, utan här måste ske förändringar. Det är vi väl medvetna om, men vi är inte överens om medlen. Nu säger industriministern att det har blivit en tillväxt i näringslivet. Detta är kanske i viss mån riktigt. Men, herr industriminister, ni har ju lämpat ut en massa pengar till företagen, som jag sade förut, utan att ställa några som helst krav på motprestationer. Låt oss på nytt ta Södra Skogsägarna som exempel. De fick 500 milj.kr., och resultatet blir att över 1000 arbetstillfällen försvinner. Det är självklart att man, om man lämnar ut pengar på det sättet och förutsätter att företaget har samhällsansvar, inte kommer någonstans. Otvivelaktigt är det så att under den period som ni har suttit i regeringsställning antalet industrisysselsatta totalt har minskat. Industriministern säger att detta måste ske under socialt acceptabla former. Då vill jag fråga: Tycker industriministern att det är socialt acceptabelt att handla på så sätt som Södra Skogsägarna gjort? Man har i dag en spekulant på företaget, men man vill ha betalt på ett sådant sätt att det förmodligen inte blir någon affär av det hela. Industriministern sade någonting om att jag också borde ha nämnt varven. Det var synd att industriministern inte var här från början eller hade någon tjänsteman som bevakade debatten. Jag nämnde faktiskt varven också, men industriministern kom för sent. Jag är inte motståndare till glesbygdsstödet, som industriministern sade. Jag tog det bara som ett exempel där ni ville att anslaget skulle ökas. Men om vi tittar i propositionen på s. 86 finner vi att industriministern där säger att de för flera anslagsposter minskade beloppen inte skall ses som ett uttryck för minskade ambitioner. Man får väl inte här i riksdagen säga som Relling sade, men jag menar detsamma. Industriministern sade att industridepartementet hade åtgärdat på många ställen, och det har ni kanske gjort. Men i mitt eget hemlän har vi fått 800 000 kr. för att klara alla problem, och vi undrar därför vad ni tänker göra, för det beloppet räcker inte långt.

Fru talman! Jag är tvungen att göra en reflexion kring industriministerns språkbruk. Han säger att ”oppositionen” vill införa moment av tvång i ekonomin, och då avser han i första hand socialdemokraternas synnerligen försiktiga, bleka och blygsamma förslag om etableringskontroll. Detta med tvång får vi nog reda ut litet. Först vill jag fråga: Är det bara kapitalets behov, storfinansens behov som skall vara en måttstock för vad som är tvång eller frihet? Tänk om vi någon gång skulle ha de vanliga människornas behov som måttstock! Om vi underlåter att styra investeringar och istället låter Norrbotten sjunka i en allt djupare kris, var finns då friheten för de arbetslösa ungdomarna där, var finns då framtiden för dem? Skall vi inte tala om något av det tvång, den ofrihet, den förnedring och brist på framtid som de drabbas av därför att industriministern och andra inte på något sätt vill inskränka storfinansens och kapitalets frihet? Är det inte bättre att inskränka kapitalets frihet för att därmed kunna öka människornas frihet och förbättra framtiden för Norrbotten? Så vill jag göra ytterligare en reflexion. Industriministern talar om den socialdemokratiska idén om etableringskontroll — som f.ö. är mycket villkorligt och vagt utformad — som om den vore en enormt ingripande åtgärd för att öka styrningsgraden i samhället. Jag får ibland den uppfattningen att svensk borgerlighet inte har följt med borgerligheten i andra länder utan fortfarande lever kvar på 1920-talet... Det finns en lång rad borgerliga länder som bedriver en mycket mer omfattande styrning av de privata kapitalinvesteringarna än vad man gör här i Sverige. I exempelvis Japan får de privata investerarna inte bestämma var en ny stor industri skall ligga. Det bestäms av handelsoch industridepartementet. Där sker alla de grundläggande utredningarna, där bestäms i vilken region den skall ligga, där bestäms t.o.m. hur stora krediter den skall få och hur stor dimension anläggningen skall ha för att kunna matchas med de arbetskraftsreserver som finns i området. Vi har alltså styrningsgrader i en rad länder - i Storbritannien, Australien, Japan — som är långt större än vad det socialdemokratiska förslaget innebär. Och detta alltså i länder med borgerliga regeringar och en utpräglat kapitalistisk typ av hushållning. Jag förstår inte varifrån denna skräck för styrning kommer.

Fru talman! Bernt Nilsson säger att de industripolitiska insatserna inte har varit förknippade med krav på företagen. Det är ett orimligt påstående. Statens mellanhavande med Södra Skogsägarna — för att nu ta det exemplet — regleras av ett avtal som riksdagen har godkänt. Där har vissa krav ställts på företaget, krav som hänger samman med att staten inte, som Bernt Nilsson säger, har gått in med bidrag till företaget utan som delägare till 40 96. Det är intressant att notera att när vi häromdagen diskuterade statens engagemang i Södra Skogsägarna hade socialdemokratin egentligen inte något alternativ till den utveckling som vi nu bevittnar. Där sker en strukturanpassning i allt väsentligt i socialt acceptabla former. MBL förhandlingarna är inte slutförda i alla faser, men samverkan mellan företaget och fackföreningsrörelsen för att hitta vägar ut ur problemen har, som jag ser det, lett till en konstruktiv diskussion. Där blir naturligtvis ett antal kompletterande åtgärder från samhällets sida nödvändiga. Jag vet inte vilken konkret förhandling Bernt Nilsson åsyftar, men avser hans inlägg Emsfors bruk vill jag notera att förhandlingar pågår. Jag har anledning att tro att de förhandlingarna skall leda till konkreta resultat, och det finns alltså ingen anledning att, som Bernt Nilsson gör, föregripa förhandlingarna med förhastade omdömen.

Bernt Nilsson förvånar mig genom att säga att glesbygdsstödet har. minskat, eftersom det faktiskt har ökat. Jag noterar att han egentligen inte tog avstånd från sitt tidigare yttrande, där han tyckte att det var en onödig åtgärd. Det förvånar mig, med tanke på att glesbygdsstödet ju är inriktat mot regioner som har verkligt allvarliga regionalpolitiska problem. Bernt Nilssons hemlän har inte fått mer än 800 000 kr. i anslag inom ramen för länsplaneringsinsatserna. Vi har diskuterat detta tidigare i kammaren, Bernt Nilsson och jag, och då sade han också att man i princip kunde vara utan dessa anslag. Jag har samma rekommendation nu som den gången. Visst finns det behov av dessa pengar i andra län, men om man i Bernt Nilssons hemlän redovisar konkreta projekt som är angelägna att ta itu med på länsplanet så finns det fortfarande pengar. Det kommer dessutom förhoppningsvis nästa budgetår att finnas möjligheter att ge länsstyrelserna specialanslag enligt detta anslag. Jörn Svensson förvånar mig genom att upphöja Japan till ett industripolitiskt och regionalpolitiskt ideal. Det var kanske inte riktigt vad jag väntade i sammanhanget. Jag vill då säga att den kombination av privatoch statskapitalism som Japan har möjligen är en bra samhällsform i Japan, men det är definitivt inget ideal för Sverige. Här måste vi arbeta genom en öppen diskussion mellan näringsliv, fack och samhälle för att lösa dessa problem. Då tror jag inte att etableringskontroll är något ideal — inte ens i den, som Jörn Svensson säger, förborgerligade modellen som socialdemokratin föreslår. Det kan möjligen vara det sista alternativet om man misslyckas med alla konstruktiva insatser, men jag hoppas att man inte skall behöva göra det. En etableringskontroll av socialdemokratisk modell skulle definitivt förändra hela den regionalpolitiska inriktningen och på ett helt annat sätt ställa krav på detaljstyrningar och detaljregleringar av näringslivets investeringar. Det tror jag skulle få en beklaglig effekt på samhällsutvecklingen totalt. Självfallet — och här kan jag instämma med Jörn Svensson — skall inte kravet ställas bara på enskilda människor, utan naturligtvis framför allt på kapitalet. Jag företräder den inriktning av regionalpolitiken som hävdar att man först och främst bör flytta kapitalet, dvs. etablera produktionsmöjligheter och industriella anläggningar dit där ledig arbetskraft finns. Detta är ju också det vägledande för den regionalpolitik vi bedriver. Jag tror inte att man löser den aktiva regionalpolitikens problem genom att införa någon form av centralstyrning med en omfattande etableringskontroll.

Fru talman! Jag förstår att inte vare sig industriministern eller någon annan inom centerpartiet — i varje fall inte hittills — har velat diskutera de frågor som jag inledningsvis tog upp.

Detta har alltså skett då ni suttit vid makten och innehaft statsministerposten och industriministerposten och således haft möjligheter att påverka den här utvecklingen. Ni lovade 270 000 nya jobb 1976— det var vad ni kom fram till sedan ni gjort ett räkneexempel — men det talar ni inte alls om i dag. 1975 begärde ni att få ökade anslag till regionalpolitiken, men i dag går industriminister Åsling ut och begär att anslagen till regionalpolitiken skall minskas. Han säger att detta inte skall ses som något tecken på en minskad ambition, men det tror jag som sagt inte på. Det är rätt märkligt med de här tvära kasten, någonting som jag tycker att massmedia har anledning att uppmärksamma. Man kan då som en slutvinjett till detta se regeringsförslaget om att man skall betala 15 000 kr. till varje byggnadsarbetare som flyttar till Stockholm. Jag frågar: Vad är anledningen till detta? Är det ett uttryck för centerpartiets och regeringens ambitioner att flytta människorna från Norrbotten och från Värmland till Stockholm? Industriministern säger att utlokaliseringen av statliga företag och verk totalt sett har skett i begränsad omfattning. Ja, det är väl det minsta man kan säga! Men samtidigt som vi genom utlokaliseringsbesluten under åren 1971-1973 flyttade ut ett relativt stort antal statligt anställda i Stockholm har nämligen antalet anställda inom statsförvaltningen ökat med uppemot 20 000-30 000 fram till nu. Sedan kan man undra om kraven på företagen verkligen varit tillräckliga. Ta exempelvis Södra Skogsägarna! Var kanske kravet i det fallet att man skulle lägga ner de här företagen och friställa 1200 människor, eller hur många de nu är? Det är första gången som sådant inträffar, och jag tycker det är märkligt att det är just centerpartiet som ligger bakom detta.

Fru talman! Nu måste jag be om en konkretisering av industriministerns uppfattning om det här med kraven på kapitalet. Vi skall ställa krav på kapitalet också, säger han. Får jag då fråga: Vilka krav? Ni vill inte säga till kapitalet att det skall etablera sig där eller där. Ni vill ju inte styra. Industriministerns hela anförande är ju en plädering för att man inte skall ha några styrmetoder. Om det årtionde efter årtionde har visat sig att det inte finns något intresse från det svenska privatkapitalets och storfinansens sida att satsa på ett sådant sätt på övre Norrland att krisen där upphävs, utan det tvärtom har visat sig att denna kris har blivit djupare från epok till epok, vilka slutsatser drar man då? Hur vill industriministern ha det? Vill han ha det som moderaterna: att det inte skall förekomma några som helst restriktioner när det gäller det privata kapitalet, eller är han beredd att styra investeringar till Norrbotten? Vems frihet förespråkar han? Är det kapitalets eller norrbottningarnas? Han gynnar ju inte norrbottningarnas frihet genom att ge storfinansen frihet att avstå från investeringar i Norrbotten. Låt mig sedan säga att industriministern inte skall slippa undan själva kärnpunkteni diskussionen om Japan. Japan är från min synpunkt inte något idealland. Vad jag försökte påpeka var hur ålderdomligt svensk borgerlighet ser på ekonomi, planering och regionalpolitik jämförd med borgerligheten i en mängd andra länder. Ni är inte bara efterblivna i förhållande till den socialistiska planekonomins nya tankegångar, ni är efterblivna också i förhållande till den omgivande kapitalistiska världens borgerlighet. Poängen med det japanska exemplet är ju att man i Japan har mer av styrningsinslag i den ekonomiska planeringen än vad vi har här i Sverige. Men detta större inslag av styrning leder inte alls till stagnation inom ekonomin, till byråkratisering av företagsamheten och allmän brist på förnyelse, utan förnyelsen, framförhållningen, framtidsinriktningen osv. är mycket tydligare i Japan än i Sverige. Här är ju stagnationen, sönderfallet, förfallet och ointresset när det gäller det privata kapitalet det mest slående draget i utvecklingen.

Fru talman! Bernt Nilsson svarar inte på frågor men kommer med nya påståenden. Därför är jag rädd att vi här för en rätt underlig debatt. Jag märker också att Bernt Nilsson gör sitt yttersta för att glömma socialdemokratrins politik, glömma de egna yrkandena. Vem var det som gjorde oss så starkt beroende avt.ex. varvsnäringen här i landet? Vem bär ansvaret för den regionalpolitiken, vem har över huvud taget företrätt just koncentrationspolitiken? Vem bär ansvaret för den regionalpolitik som under 1960-talet manifesterades genom den mest långtgående folkomflyttning som vi har haft här i landet, den mest förödande utglesning av skogsbygderna som har förekommit? Det är för att korrigera mycket av den socialdemokratiska s.k. regionalpolitiken som vi nu får göra våra speciella insatser, t.ex. beträffande Södra Skogsägarna. När Bernt Nilsson säger att det är första gången någonting sådant sker är det fel. Strukturförändringar har ägt i rum svenskt näringsliv så länge vi har haft industri här i landet. Skillnaden är emellertid den att förändringarna nu sker i ordnade former. Nu är samhället, i den nuvarande trepartiregeringens regi, berett att gå in med resurser. Nu är vi beredda från regeringens sida att också i välutvecklade industriorter som Landskrona garantera varje anställd som berörs av en strukturomvandling trygghet i anställningen. Men vem erbjöd under 1960-talet skogsarbetarna och småbönderna i Norrland den ringaste trygghet i den politik som socialdemokratin bär ansvaret för? Här rörde det sig om tiotusentals familjer som den gången drabbades av socialdemokratins koncentrationspolitik. Bernt Nilsson! Tala med små bokstäver när det gäller regionalpolitik och socialdemokratins strävanden i det avseendet! Det finns en dubbelmoral inom socialdemokratin som är ganska häpnadsväckande. Man har diskuterat — jag vill inte gå in på något försvar för det — att temporärt begränsa överhettningen på byggnadsmarknaden i Stockholm. Men vad är orsaken till det? Jo, det är att man låtit administrationen växa i Stockholm till följd av beslut som i allt väsentligt togs under den socialdemokratiska tiden. När vi i fjol i valrörelsen aktualiserade kravet att begränsa tillväxten i Stockholm —- vem var då den främsta kritikern och opponenten? Jo, socialdemokratin. Jag hade själv en debatt i Stockholm med John-Olle Persson som företrädare för socialdemokratin, där han gick till storms mot centerns krav på att begränsa tillväxten av administrationen i Stockholm. Bernt Nilsson! Ta itu med de egna partivännerna innan Bernt Nilsson kritiserar centern för de regionalpolitiska insatserna! Jörn Svensson påstår att vi här i landet är efterblivna jämfört med både den privatkapitalistiska och den socialistiska världen när det gäller centralstyrning. Ja, naturligtvis! Må vi vara stolta över det!

Det är också så att Sverige har ett exceptionellt exportberoende och att kravet på flexibilitet, snabba anpassningar, en decentraliserad beslutsprocess är mycket större här i landet än i vissa andra länder. Jag tar alltså Jörn Svenssons inlägg som ett erkännande av att vi här i landet lyckats upprätthålla en relativt decentraliserad och därmed effektivare näringsoch regionalpolitik än i andra länder.

Fru talman! Jag skall kommentera reservation 2 vid betänkande 23. I reservationen har vi socialdemokrater fört fram ett antal krav som finns i vår partimotion 994. Som första punkt har vi ett krav som redan debatterats under rätt lång tid här i kammaren, nämligen behovet av instrument som ger styrmöjligheter som ur regionalpolitisk synpunkt är nödvändiga. Vi har i reservationen uttryckt det på följande sätt: ”Erfarenheterna visar emellertid att ekonomiska stimulanser inte alltid är tillräckliga för att påverka utvecklingen i den riktning som från regionalpolitisk synpunkt är önskvärd.” Att detta är ett faktum vet alla som vid något tillfälle sysslat med regionalpolitik. Utskottsmajoriteten delar vår uppfattning när det gäller sakläget, men drar slutsatsen att inget behöver göras — en något ologisk slutsats. Utskottsmajoriteten anser att det kan komma att behövas andra medel än moroten, men att det får bero med dessa tills behovet aktualiseras. Arne Fransson sade i fjolårets debatt om etableringskontrollen: ”Låt mig säga att vi nog inte i sak skiljer oss åt särskilt mycket i den här frågan —— =. Från vårt håll är vi beredda att ställa oss bakom kraftåtgärder för att nå önskvärt resultat.” Jag frågar Arne Fransson om han är nöjd med resultatet. Jag återkommer senare till den här frågan. När jag läste betänkandet kunde jag, mot bakgrund av förra årets debatt, konstatera att moderaterna ändrat uppfattning och ställt in sig i ledet. Jag trodde att det som står i betänkandet är majoritetens samlade uppfattning, men enligt Sten Svensson är det ju inte så. Om man använder sig av någon form av lagstiftning — etableringskontroll eller någonting annat — blir det planhushållning och socialism. Jag skulle vilja ställa en fråga till moderaterna: Står moderaterna bakom betänkande 23? Låt mig citera följande ur betänkandet: ”Som utskottet förra året påpekade med anledning av ett likartat motionsyrkande kan vid sådana överväganden någon form av lagstiftning komma att aktualiseras.” Fru talman! Svårigheten i den här debatten är att fastställa: Vad är det egentligen majoriteten vill? Jag är också litet fundersam efter Nils Åslings framträdande i talarstolen, då han mycket hårt slog just på etableringskontrollen. Arne Fransson sade förra året, och han har följt upp det i betänkandet i år, att det var möjligt att det skulle komma att krävas etableringskontroll, medan Nils Åsling hårt slog ut det som en möjlighet i det praktiska arbetet i regionalpolitiken. I reservationen tar vi också upp kravet på kommunal representation i företag som får lokaliseringsstöd. Även det här förslaget har vi fört fram tidigare. Vi tycker från socialdemokratiskt håll att det är rimligt att när företag får stöd från samhället för att klara sysselsättningen skall också kommunerna få den kontinuerliga information som en styrelserepresentation innebär. Det kan ju inte vara någon nackdel för företagen att via en kommunal representation i styrelsen få information från kommunen. Utskottsmajoriteten avfärdar motionskravet med att kommunerna kan få sitt informationsbehov täckt på annat sätt, och bl.a. därför föreslås avslag på motionskravet. En av fördelarna med det socialdemokratiska förslaget är att det skulle bli kommunerna som hade att avgöra om styrelserepresentationen är intressant ur kommunens synpunkt. Alla vet vilka problem kommuner får vid en plötslig företagsnedläggelse. Det minsta man kan begära är att kommunerna ges den här rätten, när resurser har ställts till förfogande från samhällets sida. Till sist tar vi i reservation 2 också upp ett motionskrav från socialdemokratiskt håll om att kollektivavtal bör finnas för att lokaliseringsstöd skall utgå. Jag finner det upprörande att den borgerliga majoriteten avstyrker detta krav. Att moderaterna gör det är naturligt, men att centern och folkpartiet gör samma sak verkar litet veligt. Samma partiers representanter i sysselsättningsutredningen stödde det här kravet. Utskottet avstyrker kravet med argumentet att mottagaren av lokaliseringsstöd måste visa att de anställda uppbär lön och har andra anställningsförmåner som är minst likvärdiga med dem som utgår enligt tillämpligt kollektivavtal. Vem kontrollerar det? Det är väl rimligt att tänka sig att ett företag, som inte är avtalsbundet, har den situationen av något skäl. Skälet kaninte vara— som det ibland talas om — någon känsla av frihet, utan skälet är att slippa kraven från såväl kollektivavtal som de lagar inom arbetslivet som riksdagen har stiftat. Men att acceptera en avtalslöshet i företag som får statligt stöd är att ta ställning mot de anställda. Vem skall bevaka att företagen har förmåner som är minst likvärdiga med kollektivavtalet? Knappast den fackliga organisationen, eftersom kollektivavtalet är grunden för de anställdas möjligheter att hålla på sin rätt! Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 2.
Fru talman! Jag vill säga till Lars Ulander att vi självfallet står bakom betänkandet. Vi har ju också skrivit på det. Vad jag har givit uttryck för i mitt inledningsanförande är en kritik av de socialdemokratiska reservationerna i deras helhet. Jag har gjort detta utifrån våra principiella utgångspunkter. Jag erinrar om att jag har framfört motsvarande synpunkter också under arbetet med sysselsättningsutredningen. Vi kan nu konstatera att utskottets majoritet är enig om att avstyrka de socialdemokratiska propåerna om ökad styrning av näringslivet i det avseendet.
Fru talman! Självfallet står jag fast vid det uttalande som jag gjorde i förra årets debatt när det gällde en eventuell lagstiftning om etableringskontroll. Men vad som är viktigt är att vi bör avvakta resultatet av lokaliseringssamrådet under en period då vi har en högkonjunktur och då investeringsaktiviteten är betydligt större än under en lågkonjunktur. Det är först efter det att vi fått erfarenheter och sett resultatet av lokaliseringssamrådet som det eventuellt kan finnas skäl att ompröva det ställningstagande som utskottet har gjort i dag, vilket ju ansluter sig till vårt ställningstagande förra året. Omfattningen av lokaliseringssamrådet utökades i och med förra årets beslut och avser nu också den privata serviceoch tjänstesektorn. Därmed får man ett ännu bredare register att spela med. Jag tror det ligger i företagens intresse att aktivt medverka till lokalisering på orter där detta ur regionalpolitisk synpunkt sett är motiverat.
Fru talman! Jag konstaterar att Arne Fransson och industriminister Åsling icke är överens. Jag tycker det är bra att Arne Fransson har den uppfattning han har redovisat — han kanske kan sprida kunskaperna i sitt eget parti och få andra med sig. Men sedan måste det vara en omöjlighet för Arne Fransson och Sten Svensson att vara överens, eftersom Sten Svensson talar om kraven i våra reservationer såsom krav på lagstiftning av tvångskaraktär som skulle leda till planhushållning och socialism. Detta var faktiskt inte Arne Franssons uppfattning. Det är intressant att få fram bevis för vilken skör tråd deras regeringssamverkan egentligen hänger på.
Fru talman! Vi har noga följt socialdemokraternas agerande under deras tid i oppositionsställning här i kammaren, och vi har märkt att kännetecknet har varit en fortsättning i gamla hjulspår, dvs. en fortsatt högskatteoch regleringspolitik, överbud på många statsanslag samt krav på införande av fonder, proms och annat, som entydigt skulle medföra ett betydligt högre kostnadsläge för näringslivet med åtföljande svårigheter att hävda sig på en alltmer hårdnande exportmarknad. Nu vill man fortsätta på den vägen, som ledde fram till kostnadskrisen 1976. I stället för att föreslå åtgärder som ökar lönsamheten i företagen, ökar nyföretagandet samt stimulerar till ytterligare arbetsinsatser föreslår man i sina reservationer till det betänkande som vi nu behandlar ökad styrning samt regleringar och åtgärder som leder till höjda kostnader. Jag har då konstaterat att målet för socialdemokraterna är en framtida planhushållning av något slag. Jag har dock inte sagt att de åtgärder som anges i reservationerna med ens skulle medföra ett planhushållningssamhälle — det är inte möjligt att åstadkomma detta med enbart dessa åtgärder — men de är ett litet steg på vägen dit. Vi kan slå fast i debatten att en övergång till den framtida planhushållningen tycks vara reservanternas mål för sina ansträngningar.
Fru talman! Jag har i och för sig förståelse för Lars Ulanders ambitioner att förstora upp eventuella skillnader i uppfattning mellan industriministern och mig i denna fråga. Jag hoppas att Lars Ulander lyssnade till industriminis terns andra inlägg. Jag tycker att Lars Ulander då borde ha fått klart för sig attskillnaden i uppfattning i denna fråga inte är så stor som det görs gällande. Industriministern hade ju den bestämda uppfattningen att han förutsatte att man från företagens sida var beredd att ta ansvaret att lokalisera verksamhet till regioner som har problem med sysselsättningen. Han utgick ifrån att företagen tog detta samhällsansvar. Skulle det visa sig att så inte sker, är jag ganska övertygad om att industriministern är beredd att framöver föreslå åtgärder.
Fru talman! Att Sten Svensson och Arne Fransson skulle vara överens är nog en omöjlighet. Det är, såvitt jag kan begripa, också omöjligt att Nils Åsling och Arne Fransson kan vara överens. Om man lyssnade till Nils Åslings litania om det elände som ett bifall till våra reservationer skulle föra med sig — vi kan sedermera läsa detta i protokollet — kan man inte få det att stämma med det som Arne Fransson vidimerade, nämligen att man från centerhåll är beredd att ställa upp bakom kraftåtgärder för att nå önskvärt resultat. Att dessa båda herrar är överens är alltså en omöjlighet, men det som här har sagts är intressant för den politiska diskussionen.

Fru talman! Regionalpolitikens mål bör vara att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt mellan landets olika län och kommuner. En framåtsyftande näringspolitik parad med en realistisk regionalpolitik har dessutom till uppgift att optimalt utnyttja landets samlade produktiva tillgångar. Inte minst under 1980-talet är det nödvändigt att landets knappa resurser satsas på regioner och på projekt med goda förutsättningar att skapa den industriella expansion som nu alla i det här landet är överens om är nödvändig för att man skall erhålla en bättre balans i den svenska ekonomin. På så sätt skapas också förutsättningar att föra en framgångsrik regionalpolitik. Under 1980-talet kommer troligen regionalpolitikens fördelningsmål att brytas mot näringspolitikens mer tillväxtinriktade synsätt. Man skall inte överdriva denna motsättning, men jag tror att debatten mår väl av att man erkänner eventuella målkonflikter och därefter söker finna rimliga avvägningar mellan dessa. Fru talman! För snart ett år sedan fattade riksdagen efter en lång debatt ett beslut om principer och riktlinjer för den framtida regionalpolitiken. En ny stödområdesindelning antogs, och det regionalpolitiska stödet till näringslivet förändrades och förstärktes på flera punkter. Beslutet innebar en utomordentlig restriktivitet när det gällde att placera in kommuner i södra Sverige i något av stödområdena. Bakom denna inställning låg säkerligen en välmotiverad önskan om att inte få större delen av landet inplacerad i stödområden. Men ställningstagandet kom ändå i en besvärande konflikt med den ganska självklara principen att det mera bör vara problemets art och omfattning som avgör inplacering eller ej och mindre vilken breddgrad kommunen råkar befinna sig på. I sydöstra Sverige finns bevisligen ett flertal kommuner med en befolkningsminskning och vikande sysselsättning i klass med kommunerna i stödområdena 4, 5 och 6. De redan genomförda och förväntade nedskärningarna av verksamheten vid Södra Skogsägarnas anläggningar samt snart sagt permanenta problem inom den manuella glasindustrin understryker ytterligare vikten av att problemen i Sydostsverige tas på allvar. Länsstyrelsen i Kronobergs län skriver exempelvis i sitt preliminära förslag till länsprogram efter att ha redovisat den dystra situationen i Uppvidinge, Lessebo, Tingsryds och Markaryds kommuner: ”Länsstyrelsen anser att kommuner med sådana problem i den här delen av landet måste behandlas på ett likartat sätt som motsvarande kommuner i Norrland.” Personligen tror jag inte att man bäst löser sysselsättningsfrågorna på sikt i dessa kommuner med en inplacering i stödområde 1 eller 2. I stället bör probleminriktade, tidsbegränsade insatser i framtiden vara väl så effektiva hjälpmedel för att stimulera till att nya arbetstillfällen skapas. Än tydligare framstår detta mot bakgrund av de försämringar av villkoren för det regionalpolitiska stödet för kommuner inom främst stödområdena 1 och 2 som riksdagens beslut 1979 innebar. Som bekant slopades regeln om räntebefrielse på lokaliseringslånen under de första åren. Även om stödet i sin nuvarande utformning endast har tillämpats under kort tid, upplevs det som en klar försämring jämfört med tidigare. Framför allt gäller detta nyetableringsprojekt. Inte minst mot bakgrund av att man i propositionen betonade stödets karaktär av inledningsstöd är detta oroande. Jag har under våren aktualiserat dessa problem kring förändringarna i det regionalpolitiska stödets konstruktion i en enkel fråga till statsrådet Åsling. I sitt svar säger statsrådet bl.a.: ”Jag är medveten om att slopandet av räntebefrielsen på flera håll upplevs som en försämring. De avskrivningslån som ersätter räntebefrielsen ger inte samma mölighet att täcka inkörningskostnader vid nyetableringar och expansioner som räntebefrielsen gav.” Statsrådet Åsling avslutar sitt svar med ett löfte. ”Jag kommer dock att noga följa effekterna av de förändringar som genomfördes den 1 juli förra året i det regionalpolitiska stödsystemet. I den mån så behövs är jag beredd att föreslå regeringen att lämna förslag till riksdagen om förändringar.” Fru talman! Jag har känt ett behov av att ge uttryck för dessa mer principiella synpunkter på problemen i sydöstra Sverige. Problemen är där i vissa kommuner betydande. Problemens svårighetsgrad hade enligt min mening väl motiverat en mer generös bedömning vid inplaceringen av kommunerna där i de olika stödområdena. Jag vill nu se det på det viset att problemorienterade, välavgränsade temporära insatser kan bedömas vara en mer fruktbärande väg att gå då det gäller regionalpolitiska insatser i dessa Jag är övertygad om att kraftfulla sådana insatser, skräddarsydda för olika typer av projekt, skulle kunna ge en god utdelning i form av nya industrier och nya arbetstillfällen, med tanke på den väl etablerade industriella tradition som finns i dessa delar av landet. Fru talman! De senaste årens regionalpolitiska satsningar har givit oss en mängd erfarenheter, som vi borde vara intresserade av att dra praktiska politiska slutsatser av. Inte minst under 1980-talet med knappa resurser och ett starkt behov av en snabb industriell expansion blir det exempelvis nödvändigt att noga överväga var i landet de bästa förutsättningarna finns för en sådan expansion inom givna ekonomiska ramar. Erfarenheterna under åren har också förhoppningsvis lärt oss att, som det står i visan, ”pengarna betyder inte allt”. Vi kan aldrig skapa nya industrier och nya arbetstillfällen utan att livskraftiga affärsidéer med koppling till marknadens behov föreligger. Aldrig så mycket pengar, fonder och utvecklingsbolag kan ersätta bristen på utvecklingsbara idéer och projekt. Givetvis leder inte detta till att pengar är överflödiga — tvärtom. Men det måste till rätt utformat stöd vid rätt tidpunkt, parat med kreativa entreprenörer, med utvecklingsbara projekt och med utbildad arbetskraft. Detta ger sammantaget ofta en utomordentligt god utbildning. De snart sagt permanenta sysselsättningsproblemen i vissa delar av landet beror givetvis på flera faktorer — dock knappast brist på pengar. Jag tycker att det kan vara på sin plats att här understryka detta, då man i debatten ofta framställer det som om det är bristen på kapital som hämmar utvecklingen i flera regioner. I spåren av basindustriernas strukturomvandling och nedläggning framstår bristen på industriell tradition som kanske det mest allvarliga hindret för att få fram nya jobb. Detta fenomen möter man överallt i landet, där råvaruorienterade processindustrier under lång tid dominerat arbetsmarknaden. Att därför finna verktyg för att rekonstruera — eller rättare sagt nyskapa — ett fruktbart industriellt lokalt och regionalt klimat borde vara en av regionalpolitikens huvuduppgifter och en förutsättning för att vidare satsningar kan förväntas bli någorlunda framgångsrika. Detta arbete tar tid och ger inga mängder av nya arbetstillfällen över en natt. Men jag är övertygad om att det inte finns några genvägar till att utveckla en regions industriella klimat. Har man däremot lyckats med detta, har man också skapat goda förutsättningar för en gedigen industriell utveckling i framtiden. Det finns ett ökat inslag av detta tänkande i senare års regionalpolitiska debatt. Den forskning som bedrivs kring dessa frågor pekar också ganska entydigt på betydelsen av detta lokala industriella klimat när det gäller att nå resultat vid regionalpolitiska satsningar. Paradoxalt nog tycks också bristen på arbetskraft, främst då givetvis yrkesutbildad arbetskraft, bli ett allt större problem då det gäller att bygga upp en delvis ny industristruktur, ofta med starka inslag med expansiv verkstadsindustri. I och för sig är det ganska naturligt i många av de kommuner som drabbats av omstruktureringen av basnäringarna. Arbetsmarknaden har där varit dåligt differentierad, och yrkesutbildningen inom andra industrisektorer än den som dominerat regionen/kommunen har ofta varit näst intill obefintlig. Samtidigt har också en påtaglig centralisering av yrkesutbildningen i länen ägt rum, vilken gradvis försvårat möjligheterna för företag i de mindre kommunerna att rekrytera nyutbildad arbetskraft. Bristen på yrkeskunnig personal utgör i dag — även i områden med betydande arbetslöshet — ett allvarligt hinder för effektiva industrisatsningar. Väl underbyggda nyetableringsprojekt går ej att genomföra av dessa skäl på ett flertal orter. Att därför se över yrkesutbildningens former, innehåll och framtida lokalisering framstår som alltmer angeläget för att underlätta och möjliggöra en effektiv regionalpolitik i framtiden. Fru talman! Jag vill så övergå till att i korthet kommentera några punkter i utskottets betänkande som rör de regionalpolitiska stödformerna. På grund av att så kort tid förflutit mellan förra årets beslut om stödformerna och motioner i år med önskemål om förändringar, har utskottet genomgående hänvisat till att tillräckliga erfarenheter ej har vunnits och att man åtminstone bör avvakta den nu pågående länsplaneringsomgången för att få ett bättre underlag för eventuella justeringar av stödformernas omfattning och konstruktion. Jag har tidigare i mitt anförande pekat på en förändring i stödformerna som av allt att döma inneburit vissa problem vid nyetableringsprojekt. Industriministerns tidigare relaterade löfte att noga följa erfarenheterna har jag vid annat tillfälle tacksamt noterat.

Från moderat sida är vi, vilket framgick av tidigare replikskifte, övertygade om att vi på sikt inte har något att vinna genom att lagstiftningsvägen styra och dirigera företagens industrilokaliseringar enligt någon form av planhushållningsmodell. Jag tycker att statsrådet Åslings inlägg i den frågan gav klara besked om att det är bäst med ett samråd på frivillig basis mellan företrädare för företag och samhälle. Det är det mest konstruktiva sättet att finna lösningar i olika lokaliseringsfrågor. En lagstiftning enligt det socialdemokratiska förslaget skulle tvärtom, som vi ser det, kunna motverka sitt syfte att expansiva företag skulle kunna utlokalisera filialenheter och skapa värdefull sysselsättning enligt de idéer statsrådet Åsling nyligen relaterat. presentation avstyrker utskottet, i likhet med tidigare år, med hänvisning till att kommunernas informationsbehov kan tillgodoses på andra sätt. Utskottet påpekar på nytt att krav på kommunal styrelserepresentation kan införas som stödvillkor om det anses nödvändigt. Det socialdemokratiska förslaget om kollektivavtal som ett allmänt villkor för lokaliseringsstöd avstyrker utskottet bestämt med hänvisning till de regler för beviljande av stöd som nu föreligger. Avslutningsvis har socialdemokraterna i reservation 3 reserverat sig till förmån för att samtliga former av glesbygdsstöd skall administreras av länsstyrelsen, dvs. också det företagsstöd som nu oftast handläggs av lantbruksnämnderna. Utskottet har inte heller här varit berett att föreslå någon ändring av gällande handläggningsordning som endast varit i kraft något år, utan avstyrker yrkandet i avvaktan på att ytterligare erfarenheter vinnes. Jag tror dock personligen att här kan finnas skäl som talar för att man ser över detta och genomför förändringar. Vissa rapporter från länsstyrelserna pekar faktiskt redan på detta. Fru talman! Med hänvisning till det anförda och till vad utskottet i övrigt har redovisat i sina betänkanden 23 och 29 ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Våren 1979 tog riksdagen ställning till regionalpolitikens huvudsakliga inriktning för de närmaste åren. Förra årets beslut om regionalpolitiken innebar viktiga ändringar av de regionalpolitiska stödformerna m.m. Framför allt skedde en kraftig uppräkning av sysselsättningsstödet. Det betänkande som vi i dag har att ta ställning till behandlar industridepartementets anslag till den regionala utvecklingen samt ett 70-tal motioner som berör problem i olika delar av landet. Inom länsstyrelserna pågår ett omfattande arbete med de regionalpolitiska frågorna — Länsplanering 80. Detta utredningsmaterial är avsett att ligga till grund för en ny regionalpolitisk proposition. Syftet med den pågående länsplaneringen är att klargöra hur de regionalpolitiska målen för arbete, service och god miljö skall nås i länen. Riksdagen har tidigare betonat vikten av att planeringen blir mer konkret och åtgärdsinriktad. Jag vill understryka vikten av att arbetet med länsplaneringen får den inriktningen. Detta har även kunnat ske tack vare att länsstyrelserna fått egna medel till sitt förfogande för att genomföra och vidareutveckla åtgärder i anslutning till länsplaneringen. Eftersom så kort tid förflutit sedan det regionalpolitiska beslutet fattades i riksdagen finns det inte nu anledning att förorda några ändringar i detta hänseende. Länsplaneringen för framtiden är avsedd att bli utformad i den proposition som kommer att utarbetas på grundval av Länsplanering 80. I det utskottsbetänkande angående regionalpolitiken som riksdagen i dag har att ta ställning till behandlas ett stort antal motioner som berör problem i olika regioner i landet. Jag skall här något beröra förhållandena i Västernorrlands län med anledning av några motioner som berör länet. Om man ser på befolkningsutvecklingen i skogslänen finner man att den i stort sett har varit positiv under 1970-talet. Utvecklingen har dock vänt i negativ riktning under senare delen av 1970-talet i Västernorrlands och Gävleborgs län. Vad gäller sysselsättningen uppvisade skogslänen en positiv trend under början av 1970-talet. Under senare år har däremot betydande problem uppstått på arbetsmarknaden. Detta hänger samman med bl.a. det besvärliga konjunkturläget och strukturförändringar inom bl.a. skogssektorn. Inom Västernorrlands län har Ånge kommun drabbats speciellt hårt av befolkningsminskning. Minskningen har uppgått till 10 20 under 1970-talet, vilket motsvarar omkring 1 500 personer. Även ålderssammansättningen är mycket ogynnsam. Av den kvarvarande befolkningen är 22 96 över 64 år. Samtliga sju kommuner i länet har lägre förvärvsfrekvens än riksgenomsnittet, och Ånge kommun ligger lägst. Förvärvsfrekvensen för kvinnor ligger f. n. 10 20 under riksgenomsnittet. I motionen 1480 har Martin Olsson och jag redovisat den besvärliga situation som Ånge kommun befinner sig i. Eftersom Ånge har utgjort och utgör en betydande järnvägsknutpunkt har statens järnvägar varit den dominerande arbetsgivaren på orten. De synnerligen kraftiga rationaliseringar som verket genomförde under 1960-talet drabbade därigenom Ånge hårt. Eftersom sysselsättningen inom statlig verksamhet, SJ och postverket, har haft avgörande betydelse för sysselsättningen inom Ånge kommun har vi i vår motion bl.a. framhållit betydelsen av att Ånge prioriteras vid lokalisering av statlig verksamhet. Vi förutsätter att den statliga decentraliseringsdelegationen kommer att beakta de synpunkter som vi har framfört i vår motion. Ten annan motion från Västernorrland, av Bo Forslund m.fl., aktualiseras konsekvenserna av den beslutade nedläggningen av Lv 5 i Sundsvall. I motionen framhålls att det är angeläget att fastigheterna disponeras på ett sådant sätt att sysselsättningen främjas. Försvarets fastighetsnämnd har av regeringen fått i uppdrag att utreda den framtida användningen av mark och lokaler. Enligt de uppgifter som utskottet inhämtat har detta arbete påbörjats av försvarets fastighetsnämnd. Jag vill här understryka att det är angeläget att man så snart som möjligt kan framlägga konkreta förslag om en ändamålsenlig användning av LV S:s lokaler för framtiden. Fru talman! Jag vill fortsättningsvis göra några kommentarer i anslutning till de socialdemokratiska reservationerna 2 och 3. I reservation 2 tar socialdemokraterna på nytt upp frågan om införandet av en fullmaktslag om etableringskontroll. Utskottet är inte heller i år berett att tillmötesgå detta krav men framhåller att om det nuvarande etableringssamrådet inte ger påtagligt resultat kan det bli nödvändigt att överväga nya former för lokaliseringspåverkan. I det sammanhanget kan någon form av lagstiftning komma att aktualiseras. I reservation 2 tar socialdemokraterna även upp två andra frågor som behandlades av utskottet förra året. Socialdemokraterna begär att kommunal styrelserepresentation skall införas i företag som får lokaliseringsstöd samt att som villkor för lokaliseringsstöd bör gälla att kollektivavtal finns på arbetsplatserna. Utskottet framhåller beträffande den kommunala styrelserepresentationen att detta kan införas som stödvillkor om det i det enskilda fallet anses påkallat. Dessutom finns det även andra vägar att tillgodose kommunernas informationsbehov bl.a. genom det s.k. DIS-systemet. Därmed torde kommunernas möjligheter att få upplysningar om företagens planer vara väl tillgodosedda. När det gäller kravet på kollektivavtal som villkor för lokaliseringsstöd gäller redan nu att stöd endast får beviljas om mottagaren visar att de anställda uppbär lön och andra anställningsförmåner som är minst likvärdiga med dem som utgår enligt tillämpligt kollektivavtal. Det finns därför ingen anledning att nu ändra på denna ordning. I reservation 3 tar socialdemokraterna upp frågan om handläggningsordningen m.m. för glesbygdsstödet. Socialdemokraterna vänder sig där emot att stödet till företag i glesbygden i huvudsak handläggs av lantbruksnämnderna. I ett par län sker handläggningen hos de regionala utvecklingsfonderna. Socialdemokraterna begär att företagsstödet i fortsättningen skall handläggas av länsstyrelserna. Motiveringen till att företagsstödet handläggs av lantbruksnämnderna är att man utgått från att stöd främst kommer att lämnas till företag inom de areella näringarna. Med hänsyn till att de regler som nu gäller har tillämpats under så kort tid — knappt ett år — har utskottet inte funnit anledning att föreslå någon ändring. Fru talman! Med det anförda får jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Inledningsvis en kommentar till industriministerns historieskrivning om regionalpolitiken. I ett trängt läge tog industriministern ett s.k. skamgrepp, och det tycker jag inte kan få passera utan kommentarer. Den första lokaliseringsutredningen på 1960-talet, den s.k. Näslundska utredningen, kom till tack vare att det dåvarande bondeförbundet stödde socialdemokraterna. Både högern och folkpartiet tog ställning emot den utredningen. I dens.k. Lemneska utredningen, som kom 1970, rådde stor enighet. Det fanns en reservation från en socialdemokratisk och LO-representant, som gick ut på införandet av fraktstöd som ett lokaliseringspolitiskt medel. Det kravet kunde inte centerns dåvarande representant i utredningen, Thorbjörn Fälldin, stödja. Därefter har centern vandrat sin egen väg. Under många år krävde man här i riksdagen att målsättningen för regionalpolitiken skulle utredas. Det kravet lämnade man och övergick till att kräva ökade planeringstal för skogslänen. Nu har man övergett också det kravet. Sedan fyra år tillbaka förverkligar man sin regionalpolitik. Resultatet av den politiken har blivit utflyttning från skogslänen. Det här var ett koncentrat av centerns lokaliseringsoch regionalpolitik, som också finns verifierad i riksdagens handlingar. Regionalpolitiken kom till för att lösa sysselsättningsfrågorna på ett tillfredsställande sätt i landets olika regioner. Regionalpolitiken måste vara en del av samhällets insatser för att ge människorna en trygg försörjning och en social trygghet. Det är alltid fråga om människor och om hur deras tillvaro skall utformas. Bristande överensstämmelse mellan mål och medel innebär att många människor far illa. Bernt Nilsson har i sitt inlägg redovisat socialdemokraternas syn på regionalpolitiken och behovet av en samordning mellan den ekonomiska politiken, näringsoch regionalpolitiken samt sysselsättningspolitiken. Jag skall inte gå närmare in på detta utan kort konstatera att brist på samordnad politik drabbar vissa regioner mycket hårt. Både i propositionen och i utskottsbetänkandet framhålls att Norrbotten är det län som har den i särklass sämsta situationen. Den förda borgerliga politiken under de senaste åren har inneburit att Norrbotten, som är ett län med stora utvecklingsmöjligheter, hotas av kaos. Detta gäller i än högre grad om den borgerliga politiken fortsätter att låta marknadskrafterna styra utvecklingen. Fru talman! Man brukar säga att nyckeln till utveckling består i att man har naturresurser att bearbeta och förädla. För det krävs både arbetskraft och kapital. Av dessa tre produktionsfaktorer har Norrland ett överflöd. Dess naturtillgångar exempelvis är unika sedda ur europeiskt perspektiv. Norrbotten har arbetskraftsresurser, som genom förutseende utbildningspolitik är av hög klass. Men de utbildade människorna tvingas genom den nuvarande bristen på näringsoch regionalpolitik ut i sysslolöshet, arbetslöshet eller måste flytta. Om övriga kommuner i landet hade samma antal människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden som exempelvis Övertorneå kommun har, så skulle antalet arbetslösa människor uppgå till ca 1 miljon. Dessa jämförelsetal visar problemens vidd. Till Elver Jonsson vill jag säga att vi hade en sysselsättningsökning åren 1970-1975. 11 000 människor fick jobb i Norrbotten tack vare investeringar i de statliga industrierna NJA, LKAB och ASSI. Andra bidragande orsaker var tillkomsten av tekniska högskolan i Luleå och stödet till både jordoch skogsbruket. Fru talman! Norrbotten är ett vinstlän. Resurser av olika slag strömmar över länsgränsen. Norrbottningen exempelvis exporterar 60 26 mer än genomsnittssvensken. Vattenfalls bruttovinst från kraftverken i Lule älv överstiger 1 miljard kronor per år. Dessutom tillkommer statens intäkter på energiskatten. Tittar vi framåt så skall vi finna att de stora vinsterna, exempelvis under 1980-talet, kommer från länets elkraft. Norrbotten har dessutom under årtionden försett industrierna i södra Sverige med färdigutbildad arbetskraft. Norrbottens kostnader för detta uppgår till åtskilliga miljarder kronor. Länets externägda skogsindustri skapar normalt vinster som i stor utsträckning hamnar på andra håll i landet. LKAB:s subventionering av SJ har vissa år beräknats uppgå till 200 milj.kr. Fru talman! Jag har tagit fram de här siffrorna för att litet grand balansera den diskussion som förs om att Norrbotten är en tärande del av landet. Med en politik där man tar till vara länets utvecklingsmöjligheter blir Norrbotten även i framtiden en tillgång för folkhushållet. De senaste årens utveckling inger emellertid oro. Ser man exempelvis på de senaste årens insatser i Norrbotten, finner man att den största anslagsposten är beredskapsmedel. Det är en följd av att det inte har satsats på långsiktiga investeringar i de statliga företagen. Senast i förra veckan avslog den borgerliga riksdagsmajoriteten ett förslag om investeringar i SSAB. Det visar att man fortsätter att försöka att med konstgjord andning uppehålla liv i länet. Fru talman! Jag tycker att det rimmar illa att tala om att skapa regional balans, samtidigt som man avslår de socialdemokratiska förslagen om investeringar som på sikt skulle öka sysselsättningen och ge stabilitet åt länets näringsliv. En viss tillnyktring kan dock förmärkas i kanslihuset. Jag tänker då på att man har justerat ner planeringstalen, dvs. även regeringen har insett att det blir inga fler jobb även om man ideligen upprepar att skogslänen skall öka sin befolkning. Finns det inga arbeten, flyttar människorna till de områden, i regel storstadsområdena, där jobben finns. De gör det oberoende av vad vi här i kammaren har bestämt om planeringstalen. Saknas det en näringspolitik, så har planeringstalen inget värde. Det tycks också ha gått upp för regeringen. Snart går det upp också för industriministern, hoppas jag, att om det inte finns arbete i de primära centra så kommer det inte att finnas arbete i inlandet heller. Jag tycker att Arne Fransson skall hälsa industriministern att det förhållandet att flera har flyttat från Luleåområdet inte har inneburit ett enda jobb it.ex. Pajala kommun. Det är så verkligheten fungerar. Också den borgerliga regeringen måste inse att investeringar i de statliga industrierna är det enda som kan rädda den regionala balansen och se till att vi får en utveckling i Norrbotten. Det kostar pengar, men det finns kapital som produceras i länet, det har jag redovisat tidigare. Fru talman! Jag skall också beröra det särskilda yttrandet om behovet av forskningsinsatser i Norrbotten. Vi har tidigare från socialdemokratiskt håll krävt ökade forskningsresurser som ett komplement till regionalpolitiken. Den borgerliga riksdagsmajoriteten har i avsaknad av en samordnad politik avslagit de socialdemokratiska förslagen med hänvisning bl.a. till det statsfinansiella läget. Vi har krävt utbildning i företagsutveckling vid högskolan i Luleå. Det skulle kosta ca 200 000 kr. Det anser man på borgerligt håll att vi inte har råd med i dag. Detta säger något om de regionalpolitiska prioriteringarna — eller hur, Eva Winther, som kommer efter mig här i talarstolen? En viktig regionalpolitisk insats var tekniska högskolans placering i Luleå. Vi socialdemokrater anser att det är angeläget att utveckla små och medelstora industrier i länet, om vi skall få en balans. Instrumentet för att vi skall lyckas är att vi utnyttjar högskolan som en resurs. Vi beklagar djupt att den borgerliga riksdagsmajoriteten är kallsinnig på den här punkten. Fru talman! Får jag slutligen kommentera den socialdemokratiska reservationen 3 som gäller handläggningsordning för glesbygdsstödet. Förra året sammanfördes de olika glesbygdsstödformerna för att man skulle vinna större effektivitet och enklare administrativ handläggning. Länsstyrelserna skulle handlägga glesbygdsstödet utom stödet till företag i glesbygd, som skulle administeras av lantbruksnämnderna. Redan då framhöll vi från socialdemokratiskt håll att det vore mest effektivt och enkelt om länsstyrelsen också skulle administrera denna stödform. Vi fick inget stöd av majoriteten för vårt förslag. Det har visat sig att den handläggningsordning som råder i dag är otymplig, och det har också verifierats i dag av Anders Högmark bl.a. Det är också så att lantbruksnämnderna många gånger saknar kompetens för de frågor de skall behandla, och det blir onödigt krångligt för allmänheten som skall söka stödet. Länsstyrelserna har också påpekat detta, och vi har fått en redogörelse för detta i samband med vårt utskottsbesök i Västernorrland. Trots detta är inte utskottsmajoriteten villig att förenkla handläggningsordningen, utan håller halsstarrigt fast vid det gamla beslutet — till men för dem som arbetar med glesbygdsfrågor ute i länen. Det här är svårt att förstå eftersom vi i andra sammanhang enligt de borgerliga skall motarbeta byråkrati och krångel. Det är ingen ursäkt att byråkratin och krånglet inte varat länge. Desto större anledning bör det vara att snabbt få slut på det. Jag kan inte förstå varför man skall hålla fast vid extra krångel när det gäller glesbygdsfrågor. Att avskaffa det kostar ingenting extra. Det innebär endast att man uppfyller ett önskemål från dem som i praktiskt dagligt arbete sysslar med glesbygdsfrågorna. Det skulle också underlätta för glesbygdsmänniskorna att klara sina ansökningar om man kunde vända sig till samma myndighet. Jag tycker att det hade varit förnuftigt av Anders Högmark och de andra borgerliga ledamöter som har samma inställning som han att biträda vårt förslag. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 3.

Fru talman! Får jag först tacka Frida Berglund för hennes korta och koncenterade inlägg om vad centerns regionalpolitik har inneburit. Tyvärr kände jag inte riktigt igen innehållet, men det kan ju bero på att det var fråga om Frida Berglunds tappning. Jag är medveten om att det finns stora problem i Norrbotten när det gäller att skapa nya arbetstillfällen. Men man kan ändå inte komma ifrån att regering och riksdag har gjort betydande insatser under de senaste åren. Låt mig bara påminna om det beslut riksdagen fattade för några veckor sedan angående tidigareläggning av vissa landstingskommunala projekt, som ju innebär att man ifrån samhällets sida gör betydande satsningar för att skapa arbetstillfällen i Norrbotten. 5 Det nämndes ju också av industriminister Åsling att det pågår överläggningar i etableringsdelegationen om att etablera ny verksamhet i Norrbotten. Låt mig bara hoppas att dessa överläggningar skall ge till resultat att det blir en lokalisering av ny verksamhet i Norrbotten. När det gäller andra insatser för att förbättra sysselsättningen framförde vi från centern förra året olika förslag till förstärkta regionalpolitiska insatser i form av ökat glesbygdsstöd i bl.a. stödområdena 5 och 6. Vi fick inte gehör för våra synpunkter vid det tillfället. Med tanke på att det regionalpolitiska beslutet inte har varit i kraft så länge, har vi emellertid inte återkommit med liknande förslag i år. Som jag nämnde i mitt huvudanförande kan vi ändå konstatera att glesbygdsstödet har räknats upp med 20 milj.kr. Det tror jag är riktigt och angeläget, och jag utgår från att en del av dessa medel kommer Norrbottens län till del.
Fru talman! Skulle, Frida Berglund, rapporterna i den pågående länsplaneringsomgången entydigt tala för att det är tveksamt om lantbruksnämnderna skall fortsätta att administrera stödet till företag i glesbygder, kommer säkerligen fler än jag på den borgerliga kanten att ifrågasätta den nuvarande handläggningsordningen. Och i så fall tror jag att vi kan komma fram till en gemensam uppfattning om formerna för denna administrering. Om nu Norrbotten har alla dessa tillgångar — alla dessa naturresurser, all denna välutbildade arbetskraft, dessa idérika människor — varför gör man då inte någonting åt situationen? Det är farligt om norrbottningarna är fångna i tron att det bara är de stora basinvesteringarna som löser Norrbottens problem. Det är idéerna och de utvecklingsbara projekten som saknas, och de kommer inte via statliga insatser. Smålänningarna, som är ett föredöme i många avseenden, har kunnat utveckla sin bygd utan alltför stora statliga insatser. De har haft idéerna, de har sett vad marknaden har krävt och de har skapat projekt som har givit sysselsättning. Förhållandena är, det är jag medveten om, något olika i Småland och i Norrbotten, men fattigdomen var stor även i de södra delarna av landet en gång i tiden. Det gäller alltså att något lita till sin egen kraft.

Fru talman! Arne Fransson säger att den historiebeskrivning som jag gjorde var felaktig. Då frågar jag: Är det fel att det bara var bondeförbundet och socialdemokraterna som tillsatte och stödde den Näslundska utredningen, som var den första lokaliseringsutredningen? Är det fel att stor enighet rådde i den Lemneska utredningen, utom det att LO och socialdemokraterna ville ha fraktstöd som ett regionalpolitiskt instrument? Är det fel att vi sedan 1976 har haft en utflyttning från Norrbotten och de andra skogslänen och att arbetslösheten har ökat? Jag vill inte lämna felaktiga beskrivningar, men jag vill ha ett konkret svar på frågan vad som var fel i den redovisning jag gjorde. I mitt inledningsanförande sade jag om insatserna i Norrbotten, att den stora anslagsposten är beredskapsmedel. Vi har också fått vissa glesbygdsmedel. Men vad vi har saknat är insatser på det näringspolitiska området och en samordnad politik. Ni har avslagit våra förslag om insatser för en utveckling av Norrbotten. Vi har t.ex. föreslagit en utbildning på tekniska högskolan i företagsutveckling, men det förslaget avslogs. Och senast i går avslog ni ett förslag om att satsa 3 milj.kr. på att de civilingenjörer som var utbildade i Norrbotten skulle kunna anställas i Norrbottenföretag för att utveckla den mindre och medelstora företagsamheten. Alla dessa förslag har syftat till att få Norrbotten på fötter. Det är bra att Anders Högmark stöder vårt förslag beträffande administreringen av glesbygdsstödet. Det är egentligen en liten fråga, men den kan irritera många. När det gäller Norrbottens utveckling frågade Anders Högmark varför inte norrbottningarna själva gör någonting åt situationen. Jag försökte i mitt inlägg tala om hur kapitalet dräneras från länet. Jag kan som exempel nämna att Vattenfall har 1 miljard i vinst från Luleälven. Om det hade gällt Mellansverige hade man pumpat in den vinsten i de fria företagen, som därmed hade fått vinster. Nu dräneras pengarna till statskassan, och det är det som är problemet. Kapitalet dräneras ut ur länet, samtidigt som man talar om att man ger stöd, stöd och åter stöd. Vi måste få fram en inställning som innebär att när staten äger företag är det helt naturligt att man också investerar i företagen för framtiden.
Fru talman! Jag beklagar att Frida Berglund inte lyssnade på mig. Jag sade nämligen att jag inte riktigt kände igen innehållet. Det var kanske litet mer nyanserat än det Frida Berglund sade i sin kommentar. Det är naturligtvis bra att det fanns enighet i de utredningar som sysslade med regionalpolitiken, det vill jag understryka. Men under årens lopp har det från vårt partis sida framförts olika förslag på det regionalpolitiska området som inte har vunnit gehör hos riksdagsmajoriteten. Det beklagar vi naturligtvis. Som jag sade är det angeläget att olika insatser görs för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna i Norrbotten. Jag tycker att Frida Berglund har anledning att omnämna de positiva saker som har förekommit under den senaste tiden. Vi vet ju — det har också omnämnts i betänkandet — att det t.ex. skapas nya arbetstillfällen i Haparanda. Man skall inte bara måla den mörka bilden och säga att den nu sittande regeringen inte skulle ha vidtagit några åtgärder. Tvärtom har det vidtagits en del åtgärder, som självfallet bör innebära förbättrade sysselsättningsmöjligheter för människorna i Norrbottens län. Jag hoppas att vi gemensamt skall kunna följa utvecklingen och i praktiskt handlande vidta konkreta åtgärder. Det är det som är viktigt — man skall inte bara utreda, utan man skall handla praktiskt och konkret så att det verkligen ger snabba och effektiva resultat.
Fru talman! Jag är medveten, Frida Berglund, om att det har slussats ut stora pengar ut Norrbotten och även från andra delar av Norrland. Men jag är också medveten om — det kan väl ingen sväva i tvivel om — att det även har slussats in väldiga belopp i Norrbotten och Norrland. Jag är inte ute efter att kritisera att norrlänningarna ställer krav på olika myndigheter, men jag tycker att det finns anledning att ställa frågan: Har de satsade beloppen satsats riktigt? Har projekten varit så väl genomtänkta som det hade varit önskvärt? Har de kanske ibland varit litet väl spektakulära, utan någon förankring i marknadens behov, för att kunna utvecklas? Jag tror att den bästa vägen att gå för framtida satsningar i Norrbotten är att satsa på utveckling av ett lokalt industriellt klimat i olika delar av länet. Det finns sådana ansatser, bl.a. i Haparanda, och det är utomordentligt värdefullt. Då finns det också möjligheter att bygga vidare och se till att de pengar som bör slussas in i Norrbotten och andra län i Norrland gör större nytta än de hittillsvarande miljardrullningarna. De har ju inte varit alltför framgångsrika, och det kan man vittna om gång på gång från Norrbottensbänken.
Fru talman! När det gäller historieskrivningen vill jag bara säga att centern tidigare har stött våra förslag i utredningar, och vi har varit eniga. Men sedan har centern vandrat sin egen väg. Och det visar sig nu — när man i regeringsställning skall förverkliga alla de fina löftena blir det inte så mycket. Jag vill inte på något vis förringa de insatser som har gjorts, och redan i mitt första inlägg sade jag att centern har gjort insatser när det gäller beredskapsarbetena. Vi skulle ha haft en mycket besvärligare situation, om vi inte hade fått dessa beredskapsarbeten. Men vi kan inte satsa på att klara av framtidens problem med beredskapsarbeten. Arne Fransson tog upp skidfabriken i Haparanda. Den är ett mycket bra exempel på att en investering ger följdindustrier. Vi hade 1974 en diskussion om skidfabriken. Rune B. Johansson fick då verkligen klä skott för att han ville satsa på skidfabriken i Haparanda, som nu utgör ryggraden i kommunens näringsliv. Om vi då hade haft en borgerlig regering, hade vi i Haparanda varken fått skidfabriken eller Kopo Maskin AB. Det fanns nämligen ett motstånd mot dessa satsningar. Diskussionen gick ut på att om det startas en skidfabrik i Haparanda, går hela den svenska industrin kaputt. Men verkligheten visar att när man satsar på en industri, blir det följdinvesteringar — och det är bra. Jagtror att Anders Högmarks inställning till Norrbotten är mycket präglad av den diskussion som har förts kring NJA och det bolagets förluster. Men NJA startades på samhällsekonomiska grunder, och bidragen till NJA var fram till 1975 endast 1,5 miljarder kronor. Det är ingen stor summa, om den jämförs med de bidrag som i dag lämnas till olika företag. Denna summa utgör alltså de sammanlagda subventionerna till NJA, och dessa subventioner har inget att göra med produktionsförutsättningarna i Norrbotten, för de finns där. Jag vill avsluta med att säga att det är viktigt att det görs investeringar som på lång sikt ger en stabil tillvaro i Norrbottens län.

Fru talman! Den debatt som vi i dag för med regeringens förslag och arbetsmarknadsutskottets betänkande om regionalpolitiken som grund engagerar många av riksdagens ledamöter. Den dag vi debatterar regionalpolitiken kallas ibland litet raljerande ”hembygdens dag”. Men jag tycker att det är ganska naturligt att vi vill arbeta för att den del av landet som vi representerar skall få en så god utveckling som möjligt i enlighet med de regionalpolitiska mål som vi är överens om, nämligen att ge människorna i de olika delarna av vårt land tillgång till arbete, service och en god miljö. Med regionalpolitiken som hjälp vill vi åstadkomma en jämn fördelning av välfärden mellan landets olika delar. Det hör till en av våra viktigaste uppgifter som politiker. Det är 16 år sedan riksdagen första gången lade fast riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik, som det då kallades. Och vi har lärt oss att regionalpolitiken har sin begränsning. Det finns ett nära samband mellan näringspolitik, regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik när man försöker skapa fler jobb, och möjligheten att föra en aktiv regionalpolitik är beroende av den ekonomiska utvecklingen och ett effektivt näringsliv. Vårt samhälles nuvarande utformning med en placering av arbetsplatser och bostäder långt ifrån varandra och otillräcklig tillgång till barnomsorg och kommunikationer begränsar också människornas möjligheter att jobba. Arbetet med att finna effektiva former för regionalpolitiken fortgår successivt. På hösten 1976 fattade riksdagen beslut om en samordnad sysselsättningsoch regionalpolitik. Våren 1979 lade folkpartiregeringen fram förslag som innebar en förstärkning av de regionalpolitiska medlen, och efter den nu pågående länsplaneringsomgången kommer den nuvarande regeringen att lägga fram ytterligare förslag. Men regionalpolitiken har, som sagt, sin begränsning. Vi måste effektivisera den. Medlen måste vidareutvecklas. I vårt land har vi begränsade resurser. En expansion i en del av landet innebär därför ofta i andra delar på stället marsch eller en dämpning. Vi behöver en bättre solidaritet mellan expansiva delar av vårt land och områden med bestående problem. Vi måste också skilja på kortsiktiga problem i enskilda företag i expansiva regioner och långvariga näringslivsproblem i ett helt län med otillräckligt differentierat näringsliv. Enligt min mening skall de arbetsmarknadspolitiska medlen användas när det gäller de kortsiktiga problemen i olika företag och branscher, och det regionalpolitiska stödet måste i huvudsak användas för de långvariga länsomfattande problemen. Skall de regionalpolitiska medlen ha effekt i de sysselsättningssvaga länen, måste vi göra den här uppdelningen. I samband med utskottsbehandlingen har vi, som alltid, fått en förnämlig redovisning av strukturen i de olika länen, och det är klart att vi internationellt sett ligger väl till med en låg arbetslöshet i genomsnitt för riket. Sysselsättningen har ökat i landet, vi har ett större antal lediga platser och färre personer i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Men redovisningen har ju också visat att de regionala skillnaderna är mycket stora. Skogslänen och Värmland har det besvärligt, och Norrbottens län har fortfarande de största svårigheterna. I underlaget för Länsprogram 80 räknar man med en minskning av sysselsättningen i basnäringarna med 9 000 jobb under 1980-talet och ett tillskott på 12000 arbetstillfällen inom tjänstesektorn, dvs. netto 3 000 jobb. För att Norrbotten skall bli likvärdigt med landet i övrigt i fråga om sysselsättning, skulle det utöver detta behövas 24 000 nya jobb. De här siffrorna talar för sig själva. När det gäller arbetsmarknadsläget redovisades att antalet kvarstående arbetslösa i februari var närmare 8 000 personer, procentuellt sett 4,7 26 mot rikets 1,8 20. Antalet lediga platser var 2 100, dvs. 1,2 96 mot rikets 2,2 Ze, kvarstående arbetssökande per ledig plats var 3,8 och antalet personer som var föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder översteg 9 000. Detta är då genomsnittsiffror. Den inomregionala obalansen inom länet är stor. Vissa kommuner uppvisar ännu sämre siffror. Det här låter dystert och är också dystert, även om det måste sägas att vi förra året, i motsats till vad Frida Berglund hävdade, inte hade någon nettoutflyttning utan tvärtom totalt sett ett nettotillskott på 97 personer. Förra året fick vi en ökning av antalet människor i arbete, ungefär 2 000 fler än året innan. Men det är helt klart att kvinnor och ungdomar har det svårast, inte minst gäller detta min egen kommun. Därför är det så utomordentligt viktigt att det lokaliseringssamråd som nu pågår och som industriministern talade om kommer att ge resultat och att Norrbotten får ytterligare arbetstillfällen. Frida Berglund menade att den borgerliga regeringen har inneburit kaos för Norrbottens del. Jag vill bara påminna om att de 30 000 människor som flyttade ut från Norrbotten under 1960-talet har bidragit till att vi nu har en mycket besvärlig åldersstruktur. Det är ju därför som vi liksom sätter oss på bakhasorna och menar att fler människor inte får flytta från Norrbotten. Vi behöver alltså arbete för människorna där uppe. Men den politik som fördes under den socialdemokratiska regeringens tid har alltså bidragit till de bekymmer som vi har nu. En del av de regionalpolitiska medlen finns under rubriken Åtgärder i glesbygder. Bestämmelserna har samlats i en författning, förordningen om statligt stöd till glesbygd. Förordningen reglerar det stöd som kan ges till 3. det vi kallar IKS, nämligen intensifierade kommunala sysselsättningsinsatser i glesbygder och Ett annat stöd kan också ges via de regionala utvecklingsfonderna, men det regleras inte genom den här förordningen. Handläggningen av glesbygdsstödet ligger, som det sagts flera gånger tidigare i debatten — hos länsstyrelserna när det är fråga om stöd till kommersiell service, IKS-arbete och samhällelig service samt stöd till regionala utvecklingsfonder för särskilda projekt, medan stödet till lantbruk och andra företag som inte ägnar sig åt kommersiell service handläggs av lantbruksnämnderna. Eftersom två utskottsledamöter redan tagit upp den socialdemokratiska reservationen beträffande handläggningen av detta senare stöd och belyst den, vill jag bara kort — och med hänvisning till den argumentation som tidigare förts — yrka avslag på den socialdemokratiska reservationen. Men jag kan väl också säga att det är möjligt att, när länsplaneringsomgången är färdig, utslaget blir sådant att det är lämpligt att lägga över även detta stöd på länsstyrelserna. Ten enskild motion begärs ökade medel till glesbygdsstödet. Men detta har inte utskottet tillstyrkt, mot bakgrund av att medlen för innevarande budgetår räknats upp från ungefär 50 milj.kr. till 87 milj.kr. och att det för nästa år föreslås en förstärkning med 20 milj.kr. När det gäller stödet till hemarbete vill vi med anledning av ett par motioner anmoda regeringen att ta upp frågan till förnyad bedömning, eftersom det har uppstått tveksamhet om Stiftelsen Samhällsföretag verkligen skall ha ansvar för verksamheten i den utsträckning som förutsattes i samband med förra årets beslut. Fru talman! Jag hade förmånen att för ett par dagar sedan göra en resai det vackra Tornedalen, ett område av Norrbotten där det tack vare de senaste årens insatser, med hjälp av glesbygdsstöd och medel som stått till Norrbottensdelegationens förfogande, åstadkommits åtskilliga nya jobb. Industricentret i Haparanda har betytt mycket för utvecklingen där. Frida Berglund tog upp skidfabriken som en ryggrad i utvecklingen, och den har naturligtvis betytt väldigt mycket. Det har blivit ungefär 200 nya jobb de senaste åren i Haparanda. Men också de möjligheter till kombinationssysselsättningar som kommit till har skapat en hel del jobb. Det kan röra sig om vinbärsodling, och det kan vara vävning eller stickning. Just i den verkliga glesbygden är det många kvinnor som nu för första gången upplevt att de fått en egen inkomst genom att väva eller sticka för försäljning. Det kan också gälla att genom dräneringar göra jordbruksmark användbar. Allt detta tillsammans har givit många arbetstillfällen i Tornedalen under senare år. De senaste åren har också inneburit en överföring av beslutsfunktioner till regional nivå. Länsstyrelserna har fått särskilda medel för att få fram färdiga projekt. Det tror jag är en oerhört viktig åtgärd, och det är en riktig utveckling. Turismens möjligheter att ge arbete måste tas till vara, och det är möjligt att det behövs förändringar i det stöd som nu utgår och som inrättades för ett år sedan för att det skall bli effektivt. Nordkalottsamarbetet måste utvecklas. De gamla handelsförbindelserna tvärsöver kalotten måste byggas upp igen, och en samordning av Nordkalottens resurser måste till. Över huvud taget måste vi använda vår fantasi och ge möjlighet till flexibla och okonventionella lösningar om vi skall kunna förstärka sysselsättningen i den nordligaste delen av vårt land. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på den socialdemokratiska reservationen på denna punkt. Sedan vill jag också säga några ord med anledning av Frida Berglunds inlägg. Frida Berglund tryckte väldigt hårt på nödvändigheten av investeringar i de statliga industrierna för att vi skulle få arbetstillfällen. Ja visst — det är viktigt, och det har också satsats på de statliga industrierna under senare år. Om inte de satsningarna hade gjorts, hade oändligt många arbetstillfällen försvunnit från Norrbotten. Men samtidigt är det riktigt att vi har alldeles för länge tryggat oss till de stora industrierna. Mindre och medelstora företag har fattats i Norrbotten, och det är sådana vi håller på att jobba fram nu. Här har ju under flera år skett ett väldigt tålmodigt, målmedvetet arbete genom bl.a. satsningen på den tekniska högskolan. Vi är helt överens om att den är en ryggrad för Norrbotten, och den behövs som en inspirationskälla när det gäller utvecklingen. Vi har visserligen avslagit en motion från socialdemokratisk sida i år, men i motsats till vad Frida Berglund säger har vi under tidigare år verkligen satsat varje år på en utveckling av högskolan, och det skall vi fortsätta att göra. Vad som också är viktigt är idéer — det vill jag hålla med Anders Högmark om. Vi behöver ha idéer som kan bli produkter, och vi behöver ha möjligheter att få fram de produkterna och plantera dem i olika företag.

Fru talman! När man lyssnar på borgerliga politiker — oberoende av sort och kaliber — finner man att de alltid drömmer sig tillbaka till 1960-talet och flyr undan dagens svårigheter, undan dagens verklighet. Men man kan icke förbättra dagens situation, om man inte inser vilka problem man har. Verklighetsflykt innebär ju att man inte ens vill inse att situationen är problematisk. Detta framkom också i Eva Winthers inlägg. Hon talar om hur många insatser man har gjort. Och det är klart att man gjort något. Men vi har ändå 20 000 människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Man kan inte mena att det är en tillfredsställande situation. Jag anser att det vore ärligt att säga att vi tycker att det är bedrövligt, men vi har inte haft möjlighet att göra någonting åt det. Jag tror att Eva Winther personligen skulle ha ambitionen att göra någonting och att hon också lider med de människor som står utanför arbetsmarknaden. Men Eva Winther har kommit under inflytande av krafter som inte är lika benägna att göra de långsiktiga satsningar som krävs. Jag tycker att man kan säga att det faktiskt är så, för det finns ingen annan anledning till att Eva Winther i går var med om att rösta ner just det förslag som skulle ha betytt att man hade satsat långsiktigt på högskolan och tagit till vara den som en resurs. Förra veckan var det likadant, när vi behandlade utvecklingen för den tekniska högskolan. Det hjälper inte att man säger: Vi har tidigare stött förslag som socialdemokraterna lagt fram. Då har ni varit i minoritet, och då har vi kunnat stödja förslagen. Men nu, när ni kan avgöra saken, varför stöder ni inte dessa förslag, om ni inser att de är bra? Och dessutom rör det sig om rimliga kostnader, ifall man jämför med de insatser som görs på andra håll. Jag tycker det är viktigt att glesbygdsinsatserna har börjat diskuteras, för det var en av de åtgärder som vi socialdemokrater i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet förde fram.

Fru talman! Frida Berglund påstår att jag flyr undan dagens svårigheter genom att tala om 1960-talet. Gårdagens åtgärder och beslut ligger till grund för dagens situation; vi kommer inte ifrån att de beslut som vi fattar nu påverkar framtiden och att de beslut som togs på 1960-talet påverkar den tid som vi har nu. Frida Berglund säger: Vi kan väl vara överens om att det finns svårigheter. Men jag trodde faktiskt att mitt debattinlägg visade att jag anser att situationen i Norrbotten är ytterligt besvärlig. Jag är förtvivlad över att det skall vara så svårt att åstadkomma nya arbetstillfällen där och att det faktum att vi ligger så långt bort från olika marknader skall behöva utgöra ett så svårt hinder för oss. Jag tycker att alla ansträngningar måste ägnas åt att försöka få till stånd så lika villkor som möjligt för de människor som bor i Norrbotten och för de människor som bor längre söderut och sådana villkor att företagen åtminstone kan agera och arbeta under liknande förutsättningar. Vi har haft en lågkonjunktur, Frida Berglund. Vi har till övervägande del haft basindustrier i Norrbotten. De är konjunkturkänsliga, och de drabbades synnerligen hårt. Insatserna har därför främst fått gå ut på att försöka rädda den sysselsättning som fanns där och på att hindra att fler jobb skulle försvinna än som redan har försvunnit. Därför är det också viktigt att bygga upp ett differentierat näringsliv och att få flera mindre och medelstora företag. När det gäller tekniska högskolan säger Frida Berglund att det är klart att det är lätt att stödja förslag som kommer från socialdemokratin. Låt mig då påminna om att under varje år som Jan-Erik Wikström har lagt fram sitt budgetförslag har det innehållit förstärkningar till högskolan, även om just det här förslaget inte gick att genomföra i år. Men i politiken får vi ju lära oss att det gäller att komma tillbaka, och jag är övertygad om att det här förslaget kan komma med i nästa års budget.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att dagens beslut påverkar morgondagens samhälle. Det tycker jag att Eva Winther borde ha tänkt på många gånger här i riksdagen under de senaste åren, när vi på socialdemokratiskt håll har lagt fram förslag. Redan i december 1976 började vi föreslå olika insatser för att klara sysselsättningen i Norrbotten, eftersom vårt län är väldigt känsligt. Vi hade då kunnat vända utvecklingen, om vi hade fått stöd. Jag har tidigare sagt att vi under 1970-1975 ökade sysselsättningen med 11 000 jobb, att vi fick en viss inflyttning till länet av arbetskraft som tidigare hade flyttat ut därifrån och att vi kunde se med optimism på framtiden. Det var inte för att vi litade till marknadskrafterna, utan det var på grund av att den socialdemokratiska regeringen kom med förslag till investeringar i NJA, LKAB och ASSI osv. När det gäller dagens situation och gårdagens beslut är det faktiskt så, att i alla de satsningar som har gjorts inom de statliga industrierna har vi mött motstånd, bl.a. från Eva Winthers parti. När man startade NJA t.ex. gick folkpartiet emot det förslaget, trots att det var samhällsekonomiskt motiverat. Vad skulle vi ha haft i Norrbotten i dag om vi inte hade haft den regionalpolitiska satsningen? Vi måste hela tiden se efter varför man gjort saker och ting och ta hänsyn till i vilken situation vi befann oss då besluten fattades. Hela tiden har man motarbetat oss, men sedan kommer man och frågar: Varför gjorde ni inte mera? Själv hade man inga andra förslag, utan man var bara emot. Det räcker inte för att styra utvecklingen framåt. När det gäller småföretagsamheten har jag i olika omgångar försökt tala om att vi inte kan dra fram småföretag ur tummen. Vi måste försöka utveckla de resurser vi har i länet. Där har vi ett väldigt fint instrument i tekniska högskolan. Jag håller med Eva Winther om att Jan-Erik Wikström inte har stoppat utvecklingen av högskolan. Men företagsutveckling är en speciell sak som vi socialdemokrater, högskolan och UHÄ tror skulle kunna vara av avgörande betydelse i framtiden för våra möjligheter att få fram produkter. Det är det saken gäller. Man kan inte säga att vi gjorde det och det i fjol och att vi därför inte skall göra det här i dag. Vi måste kontinuerligt satsa på investeringar, och eftersom vi bara har statliga företag måste vi satsa på dem. Agaren-staten har här ett ansvar.
Fru talman! Jag tycker också att ägaren-staten har ett ansvar. Men jag anser att Frida Berglunds beskrivning av folkpartiets inställning i dessa frågor är väldigt ensidig. Jag är också medveten om att det från början — för väldigt många år sedan — förekom ett motstånd mot etablering i Norrbotten, men så är faktiskt inte fallet i dag. Låt mig återvända något till gårdagens beslut. Jag har många gånger önskat att socialdemokraterna hade varit så förutseende att de hade satsat mer på prospekteringsinsatser, medan man hade den här guldgruvan — malmen. Pengarna från denna gick i väldigt hög grad till statskassan. Om dessa pengar vid den tidpunkten hade satsats på prospektering hade vi kanske sluppit en hel del av de bekymmer vi nu har. Då hade vi vetat vad som finns i backen och hade kunnat bryta det. Jag tror också på idén om civilingenjörer som går ut i småföretagen och hjälper till att utveckla dem. Jag hoppas att det kommer att föreslås medel till en sådan verksamhet i nästa budget. Sedan vill jag avslutningsvis bara påminna om att vi år 1976, då Stålverk 80-projektet hade fallit platt till marken, i Norrbotten fick någonting som kallades för Norrbottensdelegationen och som varit väldigt förhånad. Men den har ändå intensivt och målmedvetet jobbat på ett okonventionellt sätt för att få fram fler jobb. Det var en satsning som kommer att ge resultat i framtiden.

Fru talman! Årets behandling av arbetsmarknadsutskottets regionalpolitiska betänkande tilldrar sig ett stort intresse. Ett stort antal av kammarens ledamöter deltar i debatten, och många är också de som i olika frågor har avlämnat motioner i anslutning till budgetpropositionens regionalpolitiska del. Det måste ses som ett bevis för den betydelse som regionalpolitiken har för utvecklingen i vårt land. De många motionerna speglar problem inom många olika delar av landet. Ambitionen från enskilda ledamöter att förbättra förhållandena i det egna länets kommuner måste ses som naturligt utifrån det lokala perspektivet. Men i en övergripande prioritering finns det väldigt litet som skiljer dagens situation från den som var rådande när det nu gällande regionalpolitiska beslutet fattades 1979. De förutsättningar som beslutet ger påverkar nu verksamheten ute i länen och styr de statliga åtgärderna inom ramen för regionalpolitiken. Tiden för att tillgodogöra sig tillräckliga erfarenheter är alltför kort, vilket gör det svårt att finna motiv för de ganska omfattande förändringar som föreslås i de många motioner som utskottet behandlat. Grunden för eventuella förändringar i såväl indelningen som principerna för indelningen i stödområdessystemet växer just nu fram under tillämpningen av det gällande regionalpolitiska beslutet. I det pågående länsplaneringsarbetet kan olika berörda parter analysera effekterna och utifrån dessa, i länsprogrammen, lyfta fram förslag till ändringar. Förutom detta har också länsstyrelserna - genom föregående års beslut fått ett betydligt större utrymme för egna initiativ inom vidgade ramar. Erfarenheterna av detta måste också utvärderas. Med detta som bakgrund har utskottet inte sett tillräckliga skäl att tillstyrka några av de motioner där man föreslår ändringar i berörda kommuners inplacering i stödområdessystemet. Övriga motioner, som berör andra delar av regionalpolitikens utformning, har i stort behandlats efter samma principer. Det är endast inom ett område av landet som utskottet funnit skäl att föreslå förstärkningar av de regionalpolitiska insatserna, och det är Värmlands län. Detta har behandlats tidigare i debatten och kommer säkerligen att återigen tas upp under kvällens lopp, men också jag vill kommentera frågan i samband med den socialdemokratiska reservationen nr 5. Det finns skäl att understryka det faktum att de utökade insatser i Värmland som utskottet föreslår också kommer att få effekter på bruksorterna i detta län. Socialdemokraterna kräver i sin reservation att regeringen omedelbart skall redovisa vilka insatser som man är beredd att göra för att trygga sysselsättningen på bruksorterna och också vilka ersättningsjobb som man planerar att förlägga dit. När jag läser reservationen får jag en känsla av att man inom socialdemokratin vill bortse från allt det som gjorts för att förbättra sysselsättningsläget och utvecklingen inom de industrier och branscher som är betydelsefulla för bruksorterna. Man kan inte vara omedveten om de mycket stora resurser som har satsats inom olika basindustribranscher för att klara dessa genom en svår men nödvändig omställningsprocess. Järn-, stål-, pappersoch massaindustrierna, vilka är verksamhetsområden som i allra högsta grad är viktiga för bruksorterna, har i samarbete med staten i olika former jobbat fram lösningar som har gett och för framtiden skall kunna ge utvecklingsmöjligheter, tryggade jobb och förbättrad regionalpolitisk balans på bruksorterna. Förutom dessa mycket stora insatser har regeringen och riksdagen i ett stort antal beslut på olika sätt skapat nya former för regionalpolitisk utveckling i länen. De regionala utvecklingsfonderna, vilkas resurser löpande byggs ut, har visat sig vara ett verksamt instrument för att initiera en vidareoch nyutveckling av näringsstruktur och sysselsättning. Utvecklingsbolag i olika former, med väsentliga uppgifter, arbetar i olika delar av landet, och erfarenheterna av dessa kan komma att få stor betydelse för regionalpolitikenistort och därmed också komma att beröra utvecklingen på bruksorterna i större omfattning. Länsstyrelserna i de berörda länen har i olika omgångar fått pengar för att jobba fram förutsättningar och projekt som kan ge tryggad och/eller ny sysselsättning. En utomordentligt ambitöst utformad regionalpolitik har för dem som är berörda givit regionalpolitiskt och sysselsättningspolitiskt stöd i olika former.

Långsiktigt är det viktigt att slå fast att det förutom alla dessa omfattande stödinsatser är nödvändigt att genom en generellt verkande ekonomisk politik skapa grundförutsättningar för en expanderande industri i vårt land. Viljan och intresset att investera och driva företag måste stimuleras i ännu högre grad än i dag. Klimatet för nyföretagande måste ytterligare förbättras. Detta är ett arbete som den borgerliga regeringen och riksdagsmajoriteten har påbörjat, men det måste ytterligare intensifieras och fortsättas. Marknadsekonomins positiva krafter — märk väl att jag säger positiva krafter — måste ställas i utvecklingens och sysselsättningens tjänst. En sådan politik berör i allra högsta grad förutsättningarna för en positiv utveckling på bruksorterna. Vi kaninte, enligt min uppfattning, i den anda som den socialdemokratiska reservationen 5 andas, slå in på en väg som innebär att snart sagt varenda industri i det här landet lever på subventioner, att fler och fler sysselsättningstillfällen blir beroende av statliga pengar. Vi kan inte heller, som socialdemokraterna vill, driva vårt land in i en situation där vi, med den i och för sig goda ambitionen att trygga jobben, motarbetar de krafter och resurser som i samverkan utgjort grunden för vår industriella utveckling och för vår framväxt som välfärdsnation. Jag har inte kunnat undgå att förvånas över det sätt på vilket socialdemokraterna försöker intala människorna i de krisdrabbade orterna, kommunerna och regionerna att det finns en enkel väg ut ur otryggheten. Det kan inte vara förenligt med det ansvar vi som politiker har för vårt lands utveckling att gå ut och lova tryggad sysselsättning i form av garanterade ersättningsjobb, sysselsättningsgarantier, strukturplaner och strukturfonder. Varje seriös bedömare måste erkänna att vi inte kan ställa upp några fullständiga garantier för någon människa i vårt samhälle. Vi kan göra vårt bästa med de resurser vi har, men våra löften måste stå i relation till dessa resurser. Vart leder egentligen den politik på detta område som socialdemokraterna företräder? På vilket sätt skall ni, om ni får möjligheten, leva upp till alla de givna löftena? Det vore intressant att få en redogörelse för hur socialdemokraterna långsiktigt, med redovisade metoder och bibehållen marknadsekonomi, tänker sig att klara en positiv utveckling i vårt land.

Efter alla de anklagelser som hörts i denna kammare och även på andra håll mot regeringen, majoriteten och den förda politiken tycker jag nu att det är dags för ”åklagaren” att visa på de konkreta alternativen. Vi vill inte höra det vanliga publikknipande talet med långtgående löften och garantier som vi hört så mycket av, utan vi är intresserade av ert konkreta alternativ för hur vi skall klara utvecklingen av vår industri och sysselsättning utan att någon egentligen behöver påverkas negativt. Vi väntar på svaret, och det gör även människorna på bruksorterna, iskogslänen och i landet i övrigt. Jag behöver bara hänvisa till de diskussioner och förslag som lagts fram i samband med varvspropositionen, vilken kommer att behandlas senare under våren. Det är ju ändå så, och det måste vi erkänna, att våra resurser inte räcker till för att klara allt det vi skulle vilja göra. Vi behöver så förtvivlat väl våra knappa resurser för att stimulera utveckling, investeringar, nysatsningar, nyföretagande och expansion inom de sektorer som har framtiden för sig, vi kan inte använda dem inom de sektorer som bara kommer att kosta pengar, även fortsättningsvis. Fru talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på socialdemokraternas reservation nr 5. Efter detta övergår jag till att kommentera några av de motioner som moderata ledamöter av riksdagen har lagt fram med anledning av denna del av budgetpropositionen. Sten Svensson och Karl Leuchovius har i motion 323 föreslagit åtgärder för att öka förädlingsgraden inom livsmedelsindustrin samt insatser inom utbildning och forskning på jordbruksområdet i Skaraborgs län. Utskottet delar i stort motionärernas uppfattning och konstaterar att detta arbete är på gång inom länsstyrelsen i anslutning till det pågående länsplaneringsarbetet. Utskottet konstaterar också på grundval av inhämtade uppgifter att universitetsoch högskoleämbetet skall följa utvecklingen och föreslå lämplig tidpunkt för inrättande av en högskola i Skövde kommun. Mona S:t Cyr begär i motion 741 en kompletterande kartläggning av drivmedelshandeln i glesbygd. Konsumentverket har tidigare kartlagt drivmedelsförsäljningen i glesbygderna och framhöll då bl.a. betydelsen av att denna verksamhet kommer med i kommunernas varuförsörjningsplaner. Det sker också i ökad utsträckning. Sedan 1978 omfattas också drivmedelsförsäljningen av glesbygdsstödet till kommersiell service, och i ett flertal fall har konsumentverket beviljat investeringsstöd inom det här området. Mot bakgrund av detta ser utskottet inte tillräckliga skäl att återigen starta en ny kartläggning av denna verksamhet. I motion 1792 yrkar Olle Aulin m.fl. på statliga insatser i Malmöhus län. Utskottet hänvisar här dels till de omfattande åtgärder som redan genomförts i samband med stödet till varvsorterna, dels till den av regeringen aviserade propositionen angående sysselsättningen inom varvsorterna, som kommer att framläggas i höst. Vad gäller den fråga som tas upp i motionen om förbättrade kommunikationer i Skåne pågår förhandlingar om den så viktiga färjetrafiken i södra delen av Östersjön och i Öresund. Vi får avvakta resultatet av dem. Med hänvisning till detta finner utskottet inget skäl att föreslå någon åtgärd med Bertil Danielsson och Ewy Möller yrkar i motion 977 att regionalpolitiskt stöd skall lämnas till turistnäringen i södra och mellersta Sverige, särskilt om det är fråga om satsningar i primära rekreationsområden i dessa delar av landet. Sådana yrkanden prövades under behandlingen av propositionen om regionalpolitiken föregående år, och utskottet påpekade då att regeringen i prövningen av dessa ärenden borde ta särskild hänsyn till om anläggningarna ligger i sådana områden. Utskottet är inte heller i år berett att föreslå någon utvidgning av det regionalpolitiska stödet till turistnäringen. Margaretha af Ugglas m.fl. tar i motion 1875 upp frågan om de angivna befolkningsramarna för Stockholms län. Jag vill utöver vad jag sagt tidigare ytterligare en gång hänvisa till utskottets hemställan mom. 10. Senare under detta riksmöte får vi ju här i kammaren möjlighet att ta ställning till regeringens förslag på den punkten med anledning av resultatet av en utvärdering. I motion 1468 av Göte Jonsson m.fl. vill motionärerna få till stånd en helhetsbedömning av den svenska landsbygdens framtid och tänker sig att man mot bakgrund av förhållandena i ett försöksområde skall upprätta ett landsbygdspolitiskt program. Enligt utskottets uppfattning täcker länsplaneringen in frågor av det slag som motionärerna tar upp. Det är fullt möjligt att inom ramen för denna planering belysa problemen i mera glesbebyggda delar av länen och med ledning därav lämna förslag till åtgärder. Så sker också i dag. I detta förfaringssätt ligger också den fördelen att man kan ta upp frågorna utifrån de olika länens skilda förutsättningar. Med hänvisning härtill avstyrks motionen, då dess syfte går att uppfylla redan med dagens bestämmelser. Sist och slutligen, fru talman, vill jag ta tillfället i akt att ställa en fråga som har anknytning till det här ärendet och till det beslut om försvarspolitiska anslag som vi fattade i går. Eftersom vi diskuterar problemen på bruksorterna vill jag fråga Sune Johansson: På vilket sätt kommer det i går beslutade nedskurna försvarsanslaget att positivt påverka sysselsättning och industriell verksamhet på bruksorterna? Järnoch stålindustrin är ju indirekt delaktig i den produktion som sammantaget här i landet utförs för vårt försvar.